Herr talman! Låt mig säga att jag känner mig ganska smickrad när Ian Wachtmeister säger att jag är ett problem, lika smickrad som jag blev när jag läste Bert Karlssons bok ''Skandal'' och upptäckte att det viktigaste målet för Ny demokrati var att knäcka Westerberg. Ian Wachtmeister talar om att vi har det dåligt i Sverige och jämför med situationen i f.d. Jugoslavien. Man häpnar när man hör det! Han säger: Först skall vi lösa våra egna problem, och sedan skall vi hjälpa till att lösa andras. Men det är nu kriget pågår där nere. Det är nu människor behöver hjälp. Ian Wachtmeister är specialist på att från talarstolar och i andra sammanhang säga att andra försöker framstå som godare människor, att man inte får tycka vad man vill i Sverige, att det förekommer något slags förtryck av människor som tycker illa om främlingar. Det finns ingenting som jag tycker så illa om som detta försök till martyrskap från Ian Wachtmeisters sida. Kasta martyrglorian åt sidan och stå upp för de värderingar som ni i Ny demokrati företräder! Det har ni aldrig lyckats med, utan ni bara försöker spela martyrer, och det är som sagt någonting att förakta. Sedan till Ingvar Carlsson. Skyll inte på Socialdemokraterna, för det är Olof Johanssons fel, säger han, det som står i socialdemokratiska motioner! Det är riktigt att Olof Johansson framförde tanken på värnskatt, men jag sade till honom att detta kan vi aldrig vara med på, för vi har en uppgörelse med Socialdemokraterna. Precis på samma sätt har jag många gånger sagt till Bo Lundgren, när han har kommit dragande med en del gamla moderatförslag: Nej, tyvärr, det går inte för vi har gjort en uppgörelse med Socialdemokraterna, och den står vi fast vid. Jag hoppas att Ingvar Carlsson, när han tänkt efter och har smält intrycken från den här debatten och svalt sina egna argument ytterligare några gånger, kommer fram till att stå fast vid överenskommelsen är vad Socialdemokraterna också bör göra, om det skall bli den robusta skattereform som vi ville skapa när vi genomförde reformen för ett par år sedan. Till sist, herr talman, detta med socialförsäkringarna. Det är ju fullständigt remarkabelt att man talar om socialförsäkringar som om vi hade flera hundra sådana och man kunde välja och vraka var man skulle göra besparingar. Sanningen är ju att vi har ungefär sex socialförsäkringssystem av någon betydelse. För tre av dem har Socialdemokraterna sagt nej till att göra några som helst ingrepp. Då återstår faktiskt bara ytterligare sänkt ersättningsnivå i sjukförsäkringen -- vad anser 50 %? --, sänkt ersättningsnivå i föräldraförsäkringen -- skall vi ner till 80 eller 70 %? -- eller sänkta pensioner. Är det folkpensionen eller ATP som skall sänkas? På denna punkt glider Ingvar Carlsson hela tiden omkring i debatten och talar om att han inte vill erbjuda regeringen möjligheter att ägna sig åt något slags à la carte-politik. Men vi har ju sagt att vi är beredda att gå in i realförhandlingar med Socialdemokraterna, om vi får veta vad de vill. Tyvärr måste jag konstatera att det beskedet har vi inte fått i den här debatten. Wachtmeister anhållit att till protokollet få antecknat att överenskommelse träffats om att inga repliker fick förekomma i denna partiledardebatt.

Herr talman! Vi fick just reda på att Socialdemokraterna bestämmer även över den nuvarande regeringens skattepolitik. Fullt så illa är det inte. Vi har också egna förslag. Å andra sidan vill jag gärna ge tidigare partiledare i Socialdemokraterna rätt. Det skall inte heller vara någon tystnadens kompromiss, även om det här är en koalitionsregering. Centerpartiet har framfört uppfattningar om hur fördelningen skall ske för att bli mer rättvis. Det här innebär inte att skattereformen skall rivas upp, även om Centerpartiet formellt inte var fördragsslutande part. Men det innebär att vi måste se på fördelningseffekterna av de beslut som vi måste fatta när det gäller nedskärningar och hur skatter och avgifter läggs ut. Klyftorna skall inte vidgas mer för de människor som befinner sig i en svår situation med smala ekonomiska marginaler. Därför finns det all anledning att tänka på tillfälliga skattehöjningar också för höginkomsttagare. Jag utgår från att Finansdepartementet klarar av att göra en fördelningspolitisk analys över de åtgärder som vi har vidtagit hittills och att resultatet av fördelningspolitiken skall bli bättre än under det socialdemokratiska 80-talet. Jag har noterat att Ingvar Carlsson på den punkten inte har tagit upp den kastade handsken. Det är numera vetenskapligt bevisat -- som det brukar heta -- att 80-talet resulterade i vidgade klyftor när det gäller inkomster och förmögenheter. Låt mig återkomma till frågan om arbetslösheten. Arbetslinjen skall gälla. Det är självklart. Arbete skall alltid gå före arbetslöshetsunderstöd. Men om kostnaden ökar måste det ske en finansiering. Från vår sida finns det en öppenhet för att diskutera ökade satsningar för att komma till rätta med arbetslösheten. Självfallet gäller detta på byggområdet. Vi söker alla möjligheter att ge långsiktiga värdefulla arbetsuppgifter i stället för att ge människor arbetslöshetsunderstöd. Det är självklart att vi under den andra halvan av den här valperioden kommer att arbeta vidare för ekonomisk balans, arbete, rättvis fördelning, regional utveckling och för att minska miljöskulden. Det är våra uppdrag under återstående halvan av denna valperiod. Vi tänker fullfölja dem.
Herr talman! Jag vill ytterligare en gång understryka det som företrädare här har varit inne på, nämligen att ingenting skulle göra vårt land mer fattigt än om vi vände ryggen till dem som verkligen är fattiga -- de som saknar mat, vatten och husrum -- och om vi vänder ryggen till den mänskliga förnedringen som finns utanför vårt lands gränser. Jag studsar inför uttryck som att ''vi tar hit flyktingar''. Inte behöver vi försöka locka hit människor från Husseins Irak. Inte behöver vi försöka locka eller ''ta hit'' människor från bombernas Sarajevo. Två kvällar i rad har vi på Aktuellt först fått se arma människor sittande i tågvagnar i Bosnien. I går var det stackars människor som ''lockats'' att ta sig till Sverige men hade hamnat i ett utslitet fängelse i Tallinn. Herr talman! Jag skulle bli väldigt förvånad om inte vi alla känner att vi skulle vilja göra mer. Det är just det faktum att vi inte klarar av att göra så mycket som gör oss frustrerade. Men jag begriper faktiskt inte hur man kan vilja göra mindre. Samtidigt talar man om demokrati, demokratisk människosyn och människovärde. Vi gör en del fel. Men jag kan uppmuntra alla här med att säga att det finns ingen felfri människa i den här kammaren, och det kommer aldrig att finnas någon heller. Men låt oss gemensamt försöka göra det bästa vi någonsin kan för dem som verkligen lever i kris. Det är inte vi svenskar. Det hör till sakens natur en sådan här dag att vi alla går i jämmerdalen. Vi vandrar nästan i dödsskuggans dal. Men så är det inte. Vi måste till slut enas om, att om det har gått dåligt för Sverige -- vi behöver inte hänga upp det på något politiskt parti -- under första halvleken, skall vi inte ställa oss och enbart bråka och skälla på varandra. I stället skall vi ta oss samman och försöka peppa upp varandra så att andra halvleken går desto bättre. Det här är för alla människors skull, inte minst för de svaga gruppernas skull. Får vi inte balans på spelet -- om jag får använda den billiga klichén -- under den andra halvleken, då kan vi inte hjälpa alla dem vi vill hjälpa. Herr talman! Jag tror att vi alla har inställningen -- även om det kan låta annorlunda i en tuff debatt, och debatterna skall vara tuffa -- att vi skall gemensamt se till att Sverige klarar uppförsbacken och att Sverige skall vara en av de länder som kan hjälpa de många även i fortsättningen.

Herr talman! I Gislaved träffade jag en av de över 330 000 öppet arbetslösa. Hon arbetade i ett företag som var beroende av att vi bygger i det här landet. Hon har nu varit arbetslös i ett år. Kaffe och tidning tar allt längre tid på morgonen -- det blir ibland både för och eftermiddag. Hon lever farligt. Det här gäller också kvinnan som förra året hade haft ett tillfälligt arbete under ett halvår -- visserligen på deltid, men ändå. Hon hade fått besked om att i vinter kunde hon inte komma tillbaka för att avlasta topparna i företaget. De hade fått två stycken ungdomspraktikanter av Arbetsförmedlingen. Hon missunnar inte dessa ungdomar deras jobb. Men själv riskerar hon att utförsäkras i april! Herr Talman! Detta är ett resultat av väntan, väntan och åter väntan, parad med en släpphänthet i sysselsättningspolitiken av sällan skådat slag. Regeringen har övergivit den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Arbetslinjen befinner sig för närvarande på avdelningen för ''borttappat'' i regeringskansliet! Enligt AMS var i januari 12,5 % av arbetskraften utanför den vanliga arbetsmarknaden. Vi lever alla farligt. Arbetslöshetens kostnader är inte bara en fråga om statsbudgetutgifter och att förlora sin egen inkomst. Det är också en fråga om att förlora tron på framtiden. De är många nu som känner att livet rinner ifrån dem. Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund kommer att gå till historien för två saker. Han är ministern som väntat och därför alltid kom på efterkälken. Han är också den första arbetsmarknadsminister som tror att man kan prata fram en aktiv arbetsmarknadspolitik. Med sina handlingar har denna ministers regering drivit Sverige in i efterkrigstidens värsta arbetslöshetskris. År 1991 -- just när en internationell lågkonjunktur verkade som värst -- klippte den borgerliga regeringen till med ett rejält åtstramningspaket i den svenska ekonomin. Massor av jobb försvann, och prognosen för arbetslöshet steg till 3,7 %. Socialdemokraterna protesterade och varnade för följderna. Sedan i januari 1992 har socialdemokraterna gång på gång redovisat väl genomarbetade program för att bekämpa den ökande arbetslösheten. Vi har vädjat om nationell samling. Regeringen har sagt att man skall vänta och att det är för dyrt. Samtidigt har den redovisat nya och mera skrämmande prognoser för arbetslösheten, för var gång. Det har handlat om 4,5, 4,8 och 5,0 I höstas lyckades vi övertyga regeringen om att göra insatser, men bara till en del. I budgetpropositionen säger regeringen att arbetslösheten 1993 kommer att bli 6,2 %. På ett år har arbetsmarknadsministerns egna prognoser för 1993 ändrats från 3,7 % till 6,2 %. Och så kommer AMS med dråpslaget -- samtidigt som Börje Hörnlund presenterade sina siffror för 1993 -- att den öppna arbetslösheten är över 7 % redan i januari. Nu har socialdemokraterna tagit initiativ i riksdagen för att vi skall kunna behandla åtgärder mot arbetslöshet och öka sysselsättningen. Alla partier ställer upp, och det tycker vi är mycket bra. Skälen för att lägga om politiken är många. Det allra tydligaste skälet finns i regeringens förslag om att öka upplåningen för att betala kontant arbetsmarknadsstöd. Regeringens eget förslag i tilläggsbudgeten täcker inte kostnaderna för vårens öppna arbetslöshet om AMS-prognoserna stämmer. Arbetslösheten är för stor. I budgetförslaget säger regeringen att vägen för att lösa detta är att man skall sänka ersättningarna. Ta lägre betalda och därmed mindre produktiva jobb. Regeringen vill ha ett arbetsliv med ännu större skillnader. Men detta är ett felaktigt sätt att angripa problemen. Dessutom är det en gigantisk kvinnofälla och en farlig väg för ett land som vill konkurrera med kunskap, hög teknologi och avancerad produktion. Förslaget löser inte heller problemet. Socialdemokraternas förslag till insatser sänker kostnaderna för kontantstödet med 10 miljarder kronor. I proposition efter proposition talar regeringen vackert om arbetslinjen. Ändå satsar regeringen mindre pengar på arbetsmarknadspolitiken nästa budgetår än innevarande budgetår. Regeringen ökar inte heller satsningarna på andra områden. Socialdemokraternas förslag betyder viktiga investeringar i riktiga jobb och i utbildning. Nu vill jag fråga om statsrådet tycker att det är bättre att låna till kontantstöd än att låna till investeringar. Tycker statsrådet att det är bättre att låna 10 miljarder till vägar och järnvägar än att låna samma belopp utan att få någonting gjort? Kan statsrådet nu acceptera våra förslag för att bekämpa arbetslöshet? Är Börje Hörnlund nu medveten om att arbetslösheten måste förebyggas med aktiva insatser? Är det Börje Hörnlunds avsikt att nu se till att vuxna kvinnor och män i detta land åter ges rätten att försörja sig själva och sina familjer genom eget arbete? Arbetslösheten är en katastrof, men den går att påverka. Socialdemokraterna har redovisat sin strategi: ytterligare 85 000 utbildningsplatser, Herr talman! Det är bråttom, och det krävs en sammanhållen politik för att genomföra strategin. Den har socialdemokraterna redovisat.

Herr talman! Den sysselsättnings och arbetsmarknadspolitik som regeringen i dag bedriver är inget annat än en avancerad form av självbedrägeri. När Ny demokrati påpekade regeringens inkompetens att hantera flyktingfrågan -- då var vi rasister och skulle inte yttra oss i frågan. Detta varade ända tills en kvällstidning under mer än en veckas tid vidimerade allt vad vi inom Ny demokrati framfört. Då plötsligt börjar etablissemanget röra på sig. Trots detta har ännu inga revolutionerade ändringar gjorts. Miljarder skattekronor slängs bort. Inför ämbetsmannaansvar! När Ny demokrati påpekade inkompetensen hos SIDA var vi populister och snedseglare. Detta varade ända tills en annan kvällstidning under en veckas tid vidimerat allt vad vi inom Ny Demokrati fört fram. Miljarder skattekronor slängs bort. Inför ämbetsmannaansvar. På detta sätt kan vi nu efter 1 1/2 år på punkt efter punkt se facit. Ny demokrati har haft rätt. Vi har nu under drygt ett års tid, i utskott, i motioner och här i denna kammare påpekat att inkompetensen, slöseriet och effektivitetsproblemen i Arbetsmarknadsverket är av gigantiska mått -- alltså hos AMS, AMU, LAN, AF och AMI, där miljarder skattekronor inte utnyttjas effektivt. Allt vad vi sagt har negligerats. Vi påtalade, att när LAN bokar och med skattebetalarnas pengar köper dyra kurser hos AMU som ej kan besättas av arbetslösa på grund av att arbetsförmedlingarnas utbildningsbidrag tagit slut, då reagerar inte regeringen med den handlingskraft man kan vänta sig. Nu skall AMU bolagiseras. Som vanligt tillsätter väl regeringen mer eller mindre misslyckade politiker i ledarställningar. Det har ju hänt förr. Politiker först -- kompetens sedan. Vår motion om att åtgärda AMI avslogs i vanlig ordning -- trots att inte ett enda sakskäl kunde föreläggas oss för dess fortsatta existens. Finns inget ämbetsmannaansvar? Regeringen kör huvudet i sanden. Arbetsmarknadsverkets svindlande affärer blir förmodligen pressens nästa stora scoop, när hela denna koloss på lerfötter kritiskt granskas. Varför är pressen kompetentare än ansvariga politiker? En av de åtgärder vi inom Ny demokrati föreslagit är följande: I december röstade ni alla i denna kammare bort ett förslag om att renovera vattenoch avloppssystemen i Sverige. Förslaget var förfärligt. Det kom ju från Ny demokrati. ''Tryck ner det!'' Vad var det för något ni tryckte ner? Jo, 3O OOO jobb ute i verkligheten! I stället måste 3O OOO personer få arbetslöshetsunderstöd, och de kostar därmed lika mycket för samhället, som om de hade arbetat! Det är sådant sanslöst politiskt agerande som måste ta slut. Kommuner runt om i landet håller nu på att planera projekt inom ramen för arbetslivsutveckling. Kommunansvariga förväntar sig att få ALU pengar. Ingen har tydligen talat om, att det inte finns några ALU-pengar. ALU-pengar är inget annat än A-kasseersättning. KAS m.m. kommer per den 3O juni 1993 att ha ett underskott på 13,1 miljarder kronor plus räntekostnader. En rörlig kredit om 1O miljarder beslutades våren 1992 och togs i anspråk i slutet av oktober 1992. Dessa pengar är slut i början av mars Nu föreslås i tilläggsbudgeten att man skall höja den rörliga krediten till 15 miljarder. Problemet är, att det inte heller kommer att räcka utan måste höjas. Nettoutgiften varje månad är 1,5 miljarder. Om arbetslösheten fortsätter med nuvarande omfattning kommer fonden 1995 att ha ett underskott på sanslösa 12O miljarder. Detta redovisas inte i budgeten utan står som kredit hos riksgälden! Vi har nu kommit till vägs ände! Vi kan inte fortsätta att låna till arbetslöshetsunderstöd. Vi måste låna till projekt. Det inser hela svenska folket. Avståndet mellan politiker och väljare har aldrig varit större än det är i dag. Vi i Ny demokrati kommer tyvärr återigen att få rätt. Hela den svenska arbetsmarknadspolitiken kännetecknas av oansvariga politikers lek med skattebetalarnas pengar. Ny demokrati har under ett års tid exponerat problemen, föreslagit åtgärder för att sätta landet på fötter och rädda Sverige och svenskarnas ekonomi. Det enda den sittande regeringen gjort är att köra huvudet allt djupare i sanden.

Herr talman! Efter att ha hört Ingela Thalén skall jag börja litet annorlunda än jag hade tänkt. Jag vill ställa ett antal frågor till Ingela Thalén: Vet Ingela Thalén vilka som regerade under 1980-talets inflationsoch spekulationsekonomi? Vet Ingela Thalén vilka som regerade när Sverige prissatte sig ur världsmarknaden med noll i produktivitetstillväxt och tvåsiffriga löneökningstal? Vet Ingela Thalén vilka som regerade när fastighetsspekulationerna slog alla rekord och vilka som regerade när byggbranschen 1989 köpte över folk från exportindustrin för att bygga kontor, hotell och massor av lägenheter som nu står tomma? Vet Ingela Thalén vilka som då satt i regeringen? Vet Ingela Thalén när förlustaffärerna i Nordbanken uppstod? Det rör sig om i runda tal 60 miljarder som denna regering nu får gå in och täcka på olika sätt. Hittar Ingela Thalén en enda affär bakom de förlusterna som har skett efter regeringsskiftet? Vet Ingela Thalén vem som politiskt höll i Nordbanken? Jag skulle kunna fortsätta med sådana här frågor hur länge som helst, men jag vill avsluta med att säga att den internationella lågkonjunkturen är tung att bära, men arvet efter 1980-talet och socialdemokratins regeringstid är tyngre att bära. Nu skyller jag inte detta bara på socialdemokratin, utan det var en mängd aktörer. Men det var faktiskt Socialdemokraterna som regerade, och vi får ta hand om notan från den tiden och den är tung att bära. Slutsatsen av det här är att dagens arbetslöshet inte är hastigt påkommen. Därför är den inte heller snabbt avklarad. Jag vill med det här säga att jag tycker att det största oppositionspartiet har stor anledning att försöka hjälpa till på ett sakligt sätt med tanke på hur bekymren har uppkommit. Ingen av oss kan göra något åt eller rår för den internationella lågkonjunkturen, men 1980-talet var inte bra. För att tala om något positivt sker nu en snabb produktivitetsförbättring. Det är nödvändigt för att det skall gå bra framöver, för att vi skall få behålla jobben i Sverige. Det är också en kraftigt minskad frånvaro på arbetsplatserna. Närvaron är väsentligt bättre. Det är också bra när vi skall börja producera för fullt framöver. Spekulationsekonomin får nu vika för arbete och sparande som sätts i centrum. Det är bara så som vi bygger ett bättre samhälle framöver. Man ser också spirande ljuspunkter i konjunkturen, men där bör vi fortsätta att vara litet osäkra. Man ser ju att de signaler som kommer trots allt är olika. Vändpunkten, som var så omtalad i den förra valrörelsen, visade sig vara loket i tunneln och inte en vändpunkt. Vi har fått ett klart förbättrat kostnadsläge för exportindustrin genom produktivitetsförbättringar och genom den nya kronkursen. På hemmaplan, utan internationell draghjälp, börjar det nu att röra på sig. Vi har också fått en rimligare realränta. Här måste det vårdas på ett sådant sätt att räntan blir lägre framöver. Det är också min förhoppning att vi får mycket ansvarsfulla avtal för 1993 och 1994. En sådan signal i hygglig tid skulle betyda 2--3 % mindre arbetslöshet. Det här är den viktigaste enskilda frågan när det gäller att få fram ordinarie jobb i vårt land. Sedan något om Socialdemokraternas partimotion. Denna är analyserad inom departementet av mina tjänstemän. För netto 1,6 miljarder kronor håller Socialdemokraterna, säger de, 190 000 personer i jobb eller utbildning under nästa budgetår. Det innebär ungefär 8 000 kronor per jobb. Men vore det så enkelt skulle arbetslösheten inte vara något problem i vårt land och inte heller i något annat land. Man kan också räkna på ett annat sätt, som vi gjorde i höstens gemensamma paket -- höstens överenskommelse. Räknat på det sättet blir sysselsättningseffekten överskattad med ca 70 % och kostnaderna starkt underskattade. Dessutom har man inte räknat med den situation som kommunerna råkar i när de går in och täcker. Och då kan det gälla ganska stora saker. Det råder inget tvivel om att kommunerna får nya svårigheter. Ingela Thalén talade här i talarstolen om vissa åtstramningar. Men då vill jag påminna om att den verkligt stora åtstramningen kom i samband med höstens överenskommelse mellan Socialdemokraterna och regeringen. Då var det fråga om mycket stora åtstramningar. Socialdemokraterna säger: Vi tänker spara en massa miljarder framöver, men vi talar inte om var. Jag har som riksdagsledamot suttit med i denna kammare i 15 år och har hört Socialdemokraterna gissla dåtida vpk och Miljöpartiet. Det sades då att dessa inte hade en riktigt ansvarsfull finansiering. Men de här partierna uppträdde under den aktuella tiden aldrig på det sättet att man sade: Vi sparar 11 miljarder, men var talar vi inte om. Det här är alldeles fantastiskt. Socialdemokraterna måste konkretisera nämnda besparingar för att det de säger skall kunna omsättas i praktisk handling. Det här är något nytt. Jag trodde aldrig att ett så stort parti som Socialdemokraterna skulle lägga fram en statsbudget med sådant innehåll. Även om tonen är si eller så emellanåt är jag övertygad om att alla partier i denna kammare så snart som möjligt vill ha en återgång till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Under tiden fram till dess vill man hålla i gång så ordentligt som det går. Under den korta tid som jag haft ansvaret för Arbetsmarknadsdepartementet har åtgärdernas omfång vuxit väldigt snabbt. Jag räknar med att vi framåt våren har ca 6 % av arbetskraften i olika åtgärder. Det kan jämföras med vad Göte Arbetsmarknadsverket att bära. Sedan högkonjunkturen har de ekonomiska resurserna till arbetsmarknadspolitiken fyrdubblats, och antalet människor som berörs av åtgärder har femdubblats. Detta är det korta perspektivet. I det långa perspektivet måste vi komma tillbaka till en situation med ordinarie jobb. Då är småföretagsamheten, nya entreprenörer, A och O. Det är där som det måste växa. Därför vill jag säga att det på alla politikområden finns en enda fråga som måste ställas vid bedömningen av olika förslag: Hur slår detta mot våra små företag, mot deras framtidstro och deras möjligheter att börja anställa och att växa? Det är egentligen den avgörande och viktiga frågan när det gäller att få en vändning. Det finns ett område -- jag skall helt kort beröra det -- där en diskussion bör komma i gång. Det handlar om frågan: Vad mera kan göras inom det ordinarie utbildningsväsendet? I det avseendet hoppas jag på ett bra utbyte. Över huvud taget hoppas jag att vi konstruktivt och i gott samförstånd kan diskutera -- det gäller då arbetsmarknadens parter och även mellan samtliga politiska partier.
Herr talman! Jag ställde tre mycket konkreta frågor till Börje Hörnlund: Är Börje Hörnlund beredd att acceptera att nu öka och snabba på insatserna för att bekämpa arbetslösheten? Är Börje Hörnlund beredd att tala om att det krävs ytterligare aktiva insatser för att pressa ner arbetslösheten? Är Börje Hörnlund beredd att, i stället för att låna till kontantstöd, låna till investeringar? Börje Hörnlund undvek mycket nogsamt mina frågor. Jag skall så ta upp ett par av de saker som Börje Hörnlund berörde. Han säger: Socialdemokraterna vill inte redovisa sina besparingar utan mörkar på den punkten. Ja, Börje Hörnlund, det är inte så lätt att redovisa politik inför den borgerliga propositionen när det gäller arbetsmarknadspolitiken. På var och varannan sida skriver nämligen Börje Hörnlund själv att han har för avsikt att återkomma i kompletteringspropositionen. Detta har vållat inte minst arbetsmarknadsutskottet utomordentligt stora bekymmer. Vi har ju nu bestämt oss för att ge behandlingen av just de här frågorna förtur. Det handlar alltså kanske om att på ömse håll komma med en redovisning. Vi har sagt att vi är beredda att diskutera besparingar för att finansiera de insatser som vi gör. Men, Börje Hörnlund, vi måste veta vilka insatser regeringen är beredd att göra. Är Börje Hörnlund beredd att svara ja på mina frågor, kan jag säga: Välkommen i gänget, Börje Hörnlund! I denna riksdag finns det nämligen ett stort antal ledamöter som är beredda att öka insatserna för att pressa ner arbetslösheten. På den punkten bör vi kunna ta itu med frågan omedelbart. Vidare säger Börje Hörnlund att våra beräkningar inte är riktigt hållbara. Men om man, som Börje Hörnlund och regeringen gör, kommer med ett förslag om en ytterligare ökad upplåning -- Laila Strid-Jansson sade tidigare här att den upplåning som föreslås i tilläggsbudgeten inte räcker till, därför att pengarna tar slut redan i mars, och att man måste öka på ytterligare under våren -- måste jag fråga: Vilken väg väljer regeringen? Väljer regeringen att öka upplåningen för att betala kontant arbetsmarknadsstöd, eller väljer regeringen att nu slå in på en väg som innebär investeringar i fråga om utbildning, infrastruktur, reparation, ombyggnad och tillbyggnad? Det är det vägvalet som måste göras, och det skall vi göra nu!

Herr talman! Jag ser väldigt gärna att fler vägar byggs, och jag ser väldigt gärna att det investeras för framtiden. Men arbetslöshetsproblemet löses inte med de storprojekt som Socialdemokraterna räknar upp. Det är saker som man för framtiden genomgående bedömer vara infrastrukturfrågor. Vi kan inte genom kringvägar som går runt Stockholm, genom tunnlar osv. sysselsätta någon större andel av arbetskraften. Dessutom finns beträffande de här projekten tendensen att de inte kommer i gång den 1 juli, något som Socialdemokraterna tydligen räknar med. Däremot finns det massor av befintliga vägar som behöver rätas, stärkas, förbättras, och där ekonomin är god. Dagsverket för dessa vägar kostar bara trejedelen av vad storobjekten kostar, därför att maskininsatserna inte är riktigt lika våldsamma. Även här behövs en mer nyanserad diskussion, än den som redovisas i den socialdemokratiska motionen. Så går jag över till Arbetsmarknadsfonden. Ingen är gladare än jag den dag den går med plus minus noll. Socialdemokratin lade fram ett förslag när det gäller Arbetsmarknadsfonden, vilket innebar att de pengar som fanns skulle ges bort till fackliga organisationer, och vid brist på kapitaltillgångar skulle i runda tal en öppen arbetslöshet på 2 tålas. Det är grundfelet med fonden. Socialdemokraterna har dessutom finansierat utbildningsbidragen och utbildningsvikariaten med medel från fonden. Tillsammans, har vi finansierat den nya arbetslivsutvecklingen med medel från fonden. Det här innebär att debatten måste bli bred. Egeninsatser, försäkringen, står nästa år för ungefär 3 % av utgifterna, medan arbetsgivarnas andel räcker till 27 % av utgifterna. Vi måste faktiskt lösa det här problemet i god tid, så att utgifterna inte växer till de otäcka summor som Socialdemokraterna har lagt fram olika förslag, som kostar pengar, att ställa mot regeringens förslag. Våra förslag har ingenting att göra med att Socialdemokraterna inte redovisar sina besparingar. De är helt fristående i budgetarbetet. Socialdemokratin har tagit upp ett plus till ett värde av 11 miljarder kronor, som skall sparas, men har inte talat om vad det är för pengar. Skyll inte på att någon i regeringen har gjort något som gör att Socialdemokraterna inte kan precisera sina besparingar!
Herr talman! På en punkt håller jag med Börje Hörnlund. Det finns ingen som helst anledning att skylla den här regeringen för att vilja göra något. Vi kan vara helt överens om det. Vill Börje Hörnlund påstå att finansieringsformen för Arbetsmarknadsfonden är det grundläggande problemet? Vill Börje Hörnlund påstå att det grundläggande problemet ligger i balansen mellan arbetsmarknadsavgift och egenavgift? Jag hävdar att det grundläggande felet är att vi har en arbetslöshet som är över 7 % och att vi har människor i s.k. åtgärder som är över 4 %. Vi har alltså 12,5 % människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Detta är grundproblemet, och det har vi Socialdemokrater och även talare från andra partier i denna riksdag sagt att vi vill komma åt. Börje Hörnlund, tänker regeringen växla väg från att låna pengar till kontantstöd och i stället investera dem i olika åtgärder. Det handar då inte om storprojektvägar, Börje Hörnlund. Försök inte att smita undan den konkreta frågeställningen. Det finns en lång rad redovisade förslag inom en mängd samhällsområden, från utbildning på högskola och Komvux till gymnasieskola från reparation och ombyggnad när det gäller små och medelstora projekt -- där en del kan vara ganska små och som kan sättas i gång i övermorgon -- till stora, medelstora och ganska små vägprojekt. Fältet är öppet, men det gäller att välja väg. Och vi socialdemokrater menar att det nu handlar om att välja att i stället för att låna till kontantstöd använda resurserna till olika former av investeringar. Herr talman, avslutningsvis vill jag även säga något om det som Börje Hörnlund inledde med, nämligen Till skillnad, Börje Hörnlund, från den här regeringen, hade Socialdemokraterna inte en opposition som man kunde förhandla med. Dessutom är det så att Socialdemokraterna, trots detta, kunde vända inflationen, från ett höginflationssamhälle till ett låginflationssamhälle. Vi kunde vända utvecklingen på arbetsmarknaden så, att den bidrog till ett avtal som var bättre anpassat till situationen än tidigare. Socialdemokraterna kunde även, efter att ha tagit över denna jättelika ryggsäck, som innehöll hög arbetslöshet och i övrigt urusel ekonomi, från den dåvarande borgerliga regeringen 1982, vända situationen. Den nuvarande borgerliga regeringen hade helt andra förutsättningar när den tog vid, vilka man snabbt spolierade.

Herr talman! Det fanns en tid i det här samhället då man sjöng nolltillväxtens välsignelse och lov. Även i den här kammaren fanns det en och annan som prisade det evangeliet -- uppfattade det som ett evangelium. Tack och lov var majoriteten något kallsinnig till detta. Socialdemokraterna tillhörde inte den gruppen -- det länder dem till heder. Men mot den bakgrunden är det ganska anmärkningsvärt att se vilket misslyckande när det gäller att få tillväxt som de kunde redovisa under 80-talet. Man hade uppenbarligen syftet att ha en god tillväxt, men jämfört med OECD och EG-staterna uppvisade Sverige en tillväxt som var ungefär hälften så stor. Hade Sverige haft samma tillväxt som OECD och EG, hade vi haft 100--150 miljarder kronor större bruttonationalprodukt i dag. Det hade varit skönt, herr talman, att ha de pengarna att arbeta med. Det är mot den bakgrunden som man kan avfärda resonemanget om den s.k. nolltillväxten. Den är någonting som bör förpassas dit där den hör hemma. Den skapar inte utveckling, trygghet, välfärd och sysselsättning. Därför är det otroligt viktigt -- det inser regeringen -- att all politik inriktas på de tillväxtbefrämjande insatserna. Det är dags att sätta innovatörer, entreprenörer, industrialister och företagare i centrum och låta tillväxten verkligen komma i fokus. För det krävs en god livsluft och goda betingelser. Det krävs, herr talman, riskkapital för alla dessa grupper, riskkapital som på rimliga villkor skall vara tillgängligt för den här verksamheten, för att människors initiativ skall kunna blomma ut i arbete, sysselsättning och välfärd. Socialdemokraterna döljer på något sätt sin tomhet, bristen på en vettig ekonomisk politik, i ett antal förslag i sin arbetsmarknadspolitiska motion. Där finns en del förslag som det finns anledning att ta fasta på till vidare diskussion, men det finns också en del förslag som mycket liknar luftslott och tomma luftberäkningar. För att ytterligare maskera tomheten när det gäller den ekonomiska politiken presenterar man ett måhända mer massmedialt jippo; man tillskriver samtliga utskott och talar om att tempot nu måste öka. Jag kan tänka mig att en och annan kanslichef i utskotten tycker att tempot är ganska högt redan nu. Om jag uppfattade Ingela Thalén rätt, sade hon att vi har fattat beslut i arbetsmarknadsutskottet om att tidigarelägga behandlingen av de här frågorna. Detta är inte sanning. Vi har behandlat skrivelsen, och vi har bordlagt den, men samtidigt konstaterar utskottet att vi normalt sett brukar få fram ett betänkande när det gäller arbetsmarknadspolitiken som bör kunna debatteras här i kammaren i mitten av mars. Det finns anledning, herr talman, när arbetsmarknadspolitiken har en sådan omfattning, att titta litet på effektiviteten, den inre och den yttre. Jag skall ta ett par exempel på detta. Det finns en kultur inom Arbetsmarknadsverket som präglas av att det nog kommer mera pengar sedan, så det är bara att köra på -- budgetar är inte så viktiga, utan det kommer alltid mer pengar och fyller upp de eventuella underskotten. Jag tror att det finns all anledning för oss att nu, när man decentraliserar inom Arbetsmarknadsverket -- och det är bra -- försöka förse verket med ordentliga planerings-, uppföljnings och styrsystem. Sådana fattas i dag, och de efterfrågas ute på fältet. De är en förutsättning för att man skall kunna följa upp, mäta resultat, styra och prioritera. Ett annat område som bör diskuteras mer är den yttre effektiviteten av arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadspolitiken bör rimligtvis hjälpa till med att omstrukturera olika branscher. Jag kan ta ett exempel, nämligen byggbranschen. Det har funnits en överdimensionerad byggbransch. Den är på väg att bantas. Frågan är då på vilket sätt arbetsmarknadspolitiken, genom exempelvis olika ROT-program, kan bidra till en sund omstrukturering och bantning av denna bransch, så att de entreprenörer som finns kvar kan få en rimlig säkerhet inför framtiden. Herr talman! I vår iver att hjälpa de människor som i dag är utanför byggsektorn -- det är i och för sig en god ambition -- slår vi undan fötterna på de byggmästare som än så länge är kvar på marknaden. Det finns runt omkring i landet otaliga exempel på att man, genom att gå in med olika ROT-projekt för att i ett gott uppsåt stödja människor som är arbetslösa, försätter företagare, som än så länge försöker jobba på hederliga villkor, i en fullständigt omöjlig sits. Att hjälpa den ena gruppen leder till att man stjälper den andra. En stor del av de resurser som vi i dag satsar på arbetsmarknadspolitiken går till utbildning -- kompetenshöjning. Det är bra, men omfattningen är nu så stor att man kan fråga sig om vi inte bör fundera på att föra över någon del av pengarna från arbetsmarknadspolitikens utbildningsinsatser till det ordinarie utbildningsväsendet. Det finns anledning att fundera närmare över detta i framtiden. Jag tror att arbetsmarknadspolitiska utbildningsinsatser har blivit alltför stora. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att vårt utskott, arbetsmarknadsutskottet, normalt har ett högt tempo när det gäller att behandla arbetsmarknadspolitiken. Vi kommer alltså att kunna presentera ett betänkande i mitten av mars. Det finns intressanta förslag hos oppositionen. Det finns en ambition att konstruktivt granska och diskutera detta, i akt och mening att lägga fram ett förslag om en bra arbetsmarknadspolitik, som får vara en överbryggning under tiden fram till dess att de tillväxtskapande åtgärderna har avsatt konkreta resultat.
Herr talman! Jag skall ge Anders G Högmark alldeles rätt i frågan om tempo och den socialdemokratiska skrivelsen. Nu har ju Socialdemokraterna tagit initiativ i en lång rad av utskott i syfte att samordna de olika insatser som krävs för att pressa ned arbetslösheten och få upp sysselsättningen. När det gäller arbetsmarknadsutskottet är det kanske inte oviktigt att presidiet, som jag kan kalla det, har haft ett visst inflytande redan från början på arbetsordningen. Därför är det riktigt, som Anders Högmark säger, att vi för vår del ligger bra till tidsmässigt. Men det handlar naturligtvis också om vad det är för sakfrågor som kommer att behandlas inom ramen för den här tiden. I den socialdemokratiska motionen pekar vi på att en arbetslöshet av den här karaktären måste pressas ned ifrån två håll. På det ena hållet handlar det om att få upp utbildningsvolymerna också i den reguljära utbildningen. På det andra hållet handlar det om att gå in med olika former av aktiva insatser. Vi har pekat på det som i olika sammanhang tidigare har nämnts här. Detta är, i akt och mening, att avlasta arbetsmarknadspolitiken undan för undan. Jag är nämligen övertygad om att det, om man spränger arbetsmarknadspolitiken, inte blir någon god kvalitet på det som skall göras. Det är samma myndigheter, arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder, som skall syssla med en arbetslöshet på 3 %, som skall handha en arbetslöshet på 6 %. Detta är ingen kritik mot personerna. Det handlar om ett system som vi inte får spräcka. Det är därför som vi pekar på att vi skall använda andra politikområden. Det handlar om att investera i framtiden. Vi talar nu om att det finns en öppenhet och en beredskap för att göra någonting konkret med den här tidigareläggningen och att man skall se till att lasta av arbetsmarknadspolitiken. Då vill jag fråga Ander G Högmark om det finns ett intresse hos de borgerliga partierna, och hos Moderata samlingspartiet, att föra en seriös diskussion om frågan om kontantstödet och det som nu kommer att ske i anslutning till tilläggsbudgeten. Jag är oerhört orolig över det som har redovisats i utskottet, och delvis nämnts här i kammaren, nämligen att vi står inför en mycket kraftigt ökad upplåning för att betala KAS, och att detta samtidigt innebär hinder för att låna pengar till investeringar.
Herr talman! Om Ingela Thalén och jag är överens om att utskottet normalt sett hanterar arbetsmarknadspolitiken så att det presenterar ett betänkande i slutet, eller mitten, av mars, och att det tempot kommer att hållas även i år, kan vi ta bort det missförståndet att utskottet skulle ha fattat beslut om att med förtur behandla betänkande nr 11 -- det behandlar vi alltid med förtur. Om vi är överens om detta kan jag, på samma sätt som jag sade i mitt inledande anförande, säga att från mitt parti -- och jag utgår från att det gäller även de andra regeringspartierna, som kan vittna om detta senare -- är vi beredda att granska förslag och att såväl föra diskussioner i konstruktiv anda om de förslag som kan gagna arbetsmarknadspolitiken som diskutera avvägningar mellan arbetsmarknadspolitik och andra politikområden. Jag nämnde ett -- Vi är överens om att det gäller att ha hög kvalitet på detta. Det bör vara en ledstjärna när vi diskuterar om det skall höra till arbetsmarknadspolitiken eller till det ordinarie skolsystemet. Jag delar också Ingela Thaléns farhågor för den ökade upplåningen i Arbetsmarknadsfonden. Det är en inbyggd bomb som kommer att brisera förr eller senare. Den måste stoppas på något sätt. Den avgörande frågan är ju att vi sänker arbetslöshetstalet. Men för det krävs tillväxt. Det krävs öppenhet för nya inslag i tillväxtfrämjande politik, bl.a. inom arbetsrättens område. Låt oss gärna ha förtroendefulla överläggningar på den kanten. Låt gärna Arbetsrättskommittén jobba, men var inte blockerad på varje punkt på det området. Det måste till litet nya saker för att tillväxten skall öka. Utan tillväxt, utan att industrisektorn -- med småföretagsamheten -- ökar är det en dröm, en illusion, att tro att välfärd och sysselsättning kommer tillbaka i detta land. Det gäller att sätta innovatörer, uppfinnare och industrialister i högsätet i Sverige under 90-talet. Eljest är välfärdsstaten Sverige någonting som vi kan minnas.
Herr talman! Jag skall inte vara för petig, men Anders G Högmark sade att vi alltid brukar behandla betänkande 11 med förtur. Förra året var det inte så, beroende på att ett antal propositioner ''regnade'' i oordning. Det betydde att vi hanterade frågan på ett annorlunda sätt då. Av det skälet fanns det anledning att också i arbetsmarknadsutskottet vara noga med att behandla just dessa anslag tidigt. Jag vill inte påstå att alla förslag som från olika håll läggs fram om arbetsrätten och arbetslivets utveckling har en helhet. Men det finns en viktig förutsättning för de här diskussionerna. Det handlar om på vilket sätt man ser på människan och på vilket sätt man betraktar löntagaren. Om man ser en människa som enbart två händer, får man två händer. Men om man ser människan som en hel människa, får man en hel människa. Om den oerhört maktorienterade arbetsrättsutredning som nu sitter -- i den mening maktorienterad att den är helt styrd av arbetsgivarintressen -- skall gälla på arbetsrättens område, är jag rädd, Anders G Högmark, att det inte är frågan om några tillväxtfrämjande förslag. Det resonemang som kommer fram där, tillsammans med nedskärningarna i arbetslöshetsförsäkringen, leder ju Sverige över till ett låglöneproletariat, ett lågproducerande samhälle. Och då kommer vi inte att kunna konkurrera med det som vi vill konkurrera med: högteknologi, god kunskap, god produktion och bra arbetsorganisation. Stirra er inte blinda på arbetsgivarintressena. Se till helheten, och se till människan.
Herr talman! Jag vägrar att acceptera synsättet att man, om man pläderar för tillväxt, skall företräda någon sämre, mer enkelspårig, människosyn. Om Ingela Thaléns människosyn är bättre än min får hon avgöra själv. Det står inte jag till doms över. Jag är övertygad om att det går att kombinera en sund människosyn, respekt för mänskliga kvaliteter, med god tillväxt. Jag är helt övertygad om att det finns många inslag i den nuvarande arbetsrätten som går att förändra -- kombinerat med en positiv människosyn, med respekt för och tilltro till människans vilja och förmåga att ta ansvar och initiativ. Det finns många exempel där just dessa ganska snäva bestämmelser inom arbetsrätten, i en tid som denna, kolliderar med strävan att trygga långsiktig utveckling och tillväxt i många företag. Det är inget utslag av s.k. sämre arbetsgivarmentalitet. Det är ett kallt konstaterande av ett faktum. Det finns många exempel på hur goda arbeten, arbeten som skulle kunna utvecklas, går till spillo på grund av en rigid inställning, många gånger i rena formfrågor. Men den diskussionen kan vi föra vid ett senare tillfälle i samband med att vi diskuterar arbetsrättsfrågorna. Som sagt: Jag vet inte om Ingela Thalén anser sig ha en bättre människosyn än jag. Det må andra döma och bedöma.

Herr talman! Det finns i dag en allvarlig obalans i såväl ekonomi som arbetsmarknad. Arbetslösheten är den högsta i modern tid med runt 6--7 % öppen arbetslöshet. Att våra nordiska grannländer ligger högre -- Norge, Danmark och Finland med sin nu nära 19 % arbetslöshet -- är för oss föga tröst. Men det visar på den styrka som den internationella konjunkturnedgången har haft och har. På hösten 1990 inleddes en kraftig uppgång i arbetslöshet, det blev färre lediga platser och ett ökat antal varsel. Detta har fortsatt i snabb takt. Trots betydande insatser i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har den öppna arbetslösheten nått betydligt högre nivåer än tidigare. 1980-talet blev i allt väsentligt ett förlorat årtionde. En exceptionell högkonjunktur hindrade inte den svåra situation vi i dag upplever. Missgreppen i den ekonomiska politiken var huvudorsaken. För detta har den tidigare socialdemokratiska regeringen ett stort ansvar. Herr talman! Det övergripande målet för den ekonomiska politiken måste nu vara att återupprätta tillväxt och pressa ned arbetslöshet, en tillväxt som ger goda resultat såväl ekonomiskt som ekologiskt. Därför måste marknadsekonomin ha sociala styrinstrument, och naturens eget kretslopp måste beaktas. Stora ansträngningar måste göras för att alla som önskar ett eget förvärvsarbete skall kunna ges detta. På det viset kan också produktionsresurser på rätt sätt i hela landet tas till vara. De ekonomiska iakttagelserna pekar på att lågkonjunkturen kommer att dominera under detta år. Totalproduktionen kommer förmodligen att ytterligare falla, och sysselsättningen kommer att vara fortsatt svag. Uppgiften att skapa tillväxt och att pressa ned arbetslöshet är ingen lätt uppgift. Det är ett mödosamt och tidskrävande arbete. Några genvägar finns inte! Nu gäller det att ta krafttag för att vända krisläget till både tillväxt och näringslivets förnyelse. Den ekonomiska politiken måste inriktas på en fortsatt sanering av de offentliga finanserna bl.a. genom förändringar i de offentliga utgiftssystemen. Långsiktiga förutsättningar måste skapas genom att underlätta för nya företag att växa sig starka. Vårt lands framtid som välfärdsstat beror i hög grad på vilka resurser som satsas på forskning och utbildning. Det är därför av mycket stor betydelse att vi forskar, utbildar, utvecklar och bygger ut infrastrukturen. Arbetsmarknadsutskottet hade för ett par veckor sedan ett offentligt seminarium om framtidens arbetsplatser. Forskare som deltog i seminariet betonade vikten av att hela utbildningssystemet, från grundskola upp mot forskarutbildning, håller en god allmän nivå. Näringslivet har i dag en snabb förändringstakt, vilket förutsätter förändringsbenägna människor. Här kan de nya arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, som ungdomspraktik och arbetslivsutveckling, hjälpa till. Vårt land med en utvecklad demokrati och prövad medbestämmanderätt har klara fördelar i detta hänseende jämfört med många andra länder. Förmågan till flexibilitet och omställning är måhända vår främsta konkurrensfördel. Även mindre företag bör se över sin utvecklingspotential. Nyföretagande, småföretagande och entreprenörskap har stor betydelse för förnyelse av ekonomi och arbetsliv. Tillväxt i unga företag kräver också omfattande satsningar på kompetensutveckling på olika nivåer, t.ex. företagsledning, produktionsteknik och marknadsföring. Ändå tror jag, herr talman, att det kan bli så paradoxalt att den största bristvara vi har om några år är just arbetskraft! Det råder nu allvarliga brister och obalanser i finansieringen. Därför är det angeläget att starkare markera sambanden mellan avgifter och förmåner, och det bör framträda tydligare. Justering av t.ex. Arbetsmarknadsfonden måste göras. Hela grunden för arbetslöshetskassorna är nu för bräcklig. Utskottets ordförande hänvisade i sitt tal till det socialdemokratiska programmet. Låt oss se vad det står på de tomma raderna i den socialdemokratiska motionen. Min fråga är om Ingela Thalén är beredd att i arbetsmarknadsutskottet eller här nu redovisa var Socialdemokraterna står när det gäller helheten för att rätta till ekonomin på ett sätt som främjar långsiktig sysselsättning. Vidare är det angeläget att beakta regelsystemet på arbetsrättens område. Men det är viktigt att betona att det gäller att söka den balanspunkt där större smidighet för framför allt småföretagen kan uppnås i tillämpningen av arbetsrättsliga regler, men också att arbetstagarens trygghet på små arbetsplatser säkras. De spänningar som har funnits i dessa frågor måste beaktas av både regeringsföreträdare och opposition. Krisuppgörelsens ord om ''förtroendefullt samarbete'' förpliktar. Detta sagt med anledning av det senaste replikskiftet. Jag skulle vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Under vintern har problemen för småföretagare och deras familjer när det gäller A-kassa aktualiserats. Jag skulle vilja ge följande bild. I familjeföretag, där fler än en familjemedlem deltar i verksamheten, betraktas alla familjemedlemmar som deltar som företagare. Om någon av dessa inte längre kan sysselsättas i företaget är grunden för att betraktas som arbetslös densamma som för egna företagare. Med andra ord: hela verksamheten måste ha upphört. Litet tillspetsat kan man säga att detta innebär i praktiken att arbetslösa företagare och deras familjemedlemmar som är sysselsatta i rörelsen i stort sett står utan försäkringsskydd. Avser arbetsmarknadsministern att se över de problem som jag nämnt, och är regeringen beredd att föreslå förändringar som ger större rättvisa vid arbetslöshet för småföretagare och deras familjemedlemmar? Min taletid är slut, men jag vill avsluta med en sammanfattande mening: Målet måste vara att hitta en kombination av åtgärder som leder till både ökad tillväxt och varaktiga jobb.

Herr talman! Hade vi här i kammaren haft tillgång till en overheadapparat, kunde alla ha fått se den redovisning som arbetsmarknadsutskottet fick vid sitt senaste sammanträde av hur det ser ut i Arbetsmarknadsfonden och vilken betydelse olika beslut har för utvecklingen av fonden. Det förslag som regeringen har lagt fram om sänkta ersättningar från fonden för den enskilde, dagpenningersättningar, är av utomordentligt marginell betydelse. Även relativt kraftiga ökningar av egenavgiften betyder ganska litet i förhållande till det faktum att antalet arbetande, arbetstillfällen och personer har så avgörande betydelse för hur intäkterna och kostnaderna i fonden kommer att utveckla sig. Det är det här, Elver Jonsson, som jag menar är den springande punkten i hela vårt resonemang. Vi har visat på -- jag har gång på gång påpekat detta i mina inlägg och i replikskiften -- att de insatser som bör göras är insatser som långvarigt och på ett avgörande sätt minskar kostnaderna för kontantstödet. Det är bl.a. investeringar i utbildning osv. Det är där man får de stora volymerna, inte genom det övriga som föreslagits. Sedan vill jag hänvisa till det jag sade tidigare om att ge sig på ersättningssystemet på det sätt som regeringen föreslår -- det leder över till låg produktivitet och ett låglönesamhälle. Det är inget samhälle som jag tycker att vi skall acceptera. Jag har sagt i arbetsmarknadsutskottet, till Elver Jonsson och Anders G Högmark, att vi är beredda att diskutera olika inslag när det gäller besparingar och att vi är beredda att redovisa det. Självfallet skall vi också göra det. Vi har kommit fram till samma volymer som regeringen. Vi delar regeringens prognos när det gäller behov av besparingar. Men för oss är det helheten som gäller. Vi kan inte fortsätta att enbart skära. Vi måste veta vad vi skall använda pengarna till. Det är helheten. Satsa på utvecklingen för framtiden!
Herr talman! Utskottets ordförande sade att man är beredd att diskutera men man vill diskutera helheten. Problemet är att hon bara redovisade en del av vad Socialdemokraterna står för när det gäller helheten. Men det Ingela Thalén sade om att man är beredd att återkomma tar jag som ett löfte. Vi har alla i utskottet kunnat konstatera den bedövande dramatik som nu utspelar sig i och med Arbetsmarknadsfondens förändring. Jag sade i mitt inledningsanförande att grunden är för bräcklig för hela fonden. Grunden måste göras om. Men då säger Ingela Thalén: Det räcker inte med sänkta ersättningar eller högre egenavgifter. Det är helt riktigt. Men det är inget tvivel om att det har samband. Dessa ersättningar och avgifter har naturligtvis också samband med hur parterna medverkar i lönerörelserna. Det är därför som det är viktigt att inte tappa bort den delen. På en punkt är vi helt överens, nämligen att det behövs en bredare lönebas. Den kan inte erhållas genom nya eller fiktiva löneökningar utan genom att fler människor kommer i arbete. Där är vi alltså helt ense. Det är, herr talman, ingen dålig utgångspunkt.
Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets behandling av hela det stora anslag som rör arbetsmarknadspolitiken har samtliga företrädare i utskottet det handikappet att regeringens proposition inte ger någon anvisning om på vilket sätt regeringen anser att man bör fördela resurserna. I förslaget på arbetsmarknadspolitikens område säger man på område efter område att man tänker återkomma i kompletteringspropositionen. Jag tror ändå att vi i utskottet kommer att kunna hantera detta bra, eftersom ledamöterna i utskottet har en så lång erfarenhet. Därför vet vi i alla fall ungefär hur detta kan komma att hanteras, även om inte regeringen visar på vägen. Jag är också övertygad om att vi skall komma fram till någonting konkret. Jonsson, vill jag säga: Tro inte att parterna, vare sig arbetsgivare eller arbetstagare, låter sig skrämmas av att regeringen försöker trixa med ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen! Parterna har, var och en på sitt håll, så pass goda kunskaper om situationen på avtalsmarknaden att de inte behöver den här typen av slag i huvudet för att agera sunt och förnuftigt. Jag är helt övertygad om att löntagarorganisationerna -- och förhoppningsvis också arbetsgivarnas företrädare -- är beredda att teckna avtal som är anpassat till den situation vi har utan att man för den skull från regeringens sida, som man nu har gjort, ingriper när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Jonsson, leder Sverige över till ett lågproduktivitetssamhälle. Vad regeringen säger är ju att de arbetslösa skall få ett incitament till att söka ett arbete med lägre lön. Det innebär en spiral nedåt. Detta är inte Sveriges utveckling betjänt av. Vårt land har aldrig vunnit något på att konkurrera med låglöneländer, utan vinner enbart på att konkurrera med kunskap, kompetens och investeringar.
Herr talman! Vad det handlar om är ingenting annat än en rimlig anpassning. När Ingela Thalén talar om en spiral nedåt så är det verkligen att ta i, därför att det handlar om en förändring som är mycket måttlig. Omvänt kan man säga att den spiral som drar uppåt däremot har varit förödande. Det har gällt fler transfereringssystem än arbetslöshetsersättningen. Min avsikt är naturligtvis inte att skrämma. Det krävs betydligt mer för att ge arbetsmarknadens parter skrämselhicka. Men det kan inte vara fel att påstå att det är rimligt att ha insikt. Jag tror att arbetsmarknadens parter har insikter, men ibland kan det också för dem vara tungt att leva upp till detta civilkurage för att också styra en lönerörelse som kan anses ansvarsfull. Det kan inte heller vara fel att vi i parlamentet påtalar vikten av ansvarsfulla avtal.

Herr talman! Jag får ganska många brev i den fråga som Elver Jonsson tog upp. Frågan ingår i utredningsdirektiven till utredningsmannen, och den grupp som han har till sitt förfogande, att se över egenföretagarnas situation och självfallet också anhöriga som är anställda i företagen. Det känns inte bra när en företagare, som upplever att han så småningom kan komma i gång med sitt företag, skall tvingas avregistrera företaget för att komma i åtnjutande av den arbetslöshetsersättning som han har betalat avgift för. Samma sak gäller för anställda. Jag har fått brev från familjeföretagare där det sägs att man förutom egenavgiften också har betalat arbetsgivaravgiftsdelen. Nu när företagaren måste gå ihop med en annan anställd tycker vi att de bör behandlas på ett likvärdigt sätt. Jag skall inte gå in på hur detta skall lösas, men jag förutsätter att jag får väl genomarbetade förslag när utredningen presenteras i månadsskiftet marsapril.
Herr talman! Jag får tacka för svaret att frågan är under beredning. Vi har tidigare här talat om vikten av snabbhet och tempohöjning, och det är väl vad som skulle kunna skickas med. Jag uppfattar beskeden från arbetsmarknadsministern som löften både när det gäller inriktningen och att resultat skyndsamt skall uppnås.

Herr talman! Arbetslinjen ligger fast. På samma sätt som i debatten här i riksdagen i oktober förra året har denna sanning återigen slagits fast av de flesta debattörer i dag liksom den också hävdas i budgetpropositionen. När detta är sagt reses frågan hur det skall gå till att skapa hundratusentals nya jobb när botten har gått ur marknaden, dvs. när efterfrågan är mycket svag? Frågan låter sig inte enkelt besvaras, och jag har lika litet som någon annan något enkelt patentsvar att ge. I debatten här i riksdagen den 16 december förra året reagerade jag på att Ingela Thalén talade om att vi skall ordna jobb. Men vem skall köpa? Det är ju köpkraft det handlar om. Min erfarenhet är att det inte är så svårt att producera. Men kanske Socialdemokraterna ändå har ett svar att ge på den ställda frågan om hur man skall skapa jobb. Låt oss se. De påstår i sin ekonomiska motion att de med sina förslag kommer att åstadkomma en tillväxt i svensk ekonomi som blir ca 1,6 procentenheter högre än regeringens prognos för 1993/94 -- en tillväxt som man säger kommer att bli jämnt fördelad mellan privat och offentlig konsumtion och investeringar. Men enligt Kommunikationsdepartementet har merparten av dessa projekt redan räknats in i och kommer att finansieras av den låneram på 20 mdkr som regeringen föreslår i sin proposition. Det här innebär alltså att Socialdemokraterna antingen måste beskriva helt andra och nya projekt för sina 17 mdkr eller att man är överens med regeringen om de nya projekt som ingår i låneramen. Om det första alternativet gäller tillåter jag mig att konstatera att det inte är genomförbart att tidigarelägga projekt för 17 mdkr utöver de som regeringen redan har tidigarelagt. Det finns helt enkelt inte så många färdiga projekt. Är projektet detsamma som regeringen och Socialdemokraterna talar om är det ju som förra året. Regeringen har redan tagit tag i det hela och Socialdemokraterna står tomhänta. Jag börjar undra om inte Socialdemokraterna måste akta sig för en slags mytomani, dvs. att upphöja de ideliga påståendena om infrastrukturinvesteringar som den enda sanningen och att sätta tro till dem. Regeringen satsar verkligen på infrastrukturinvesteringar i väg och järnvägsbyggen. Man satsar tre gånger mer per år än vad Socialdemokraterna gjorde under slutet av det glada 80-talet. Socialdemokraterna säger: Visst har beslut fattats om projekt, men när får vi se en igångsättning? Det händer ju ingenting! Låt mig citera vad landshövding Ingemar Eliasson säger på sid. 5 i sin, som han kallar, ''Kartläggning av pågående infrastrukturprojekt'': ''Det finns en stor diskrepans mellan de förväntningar som byggts upp i den allmänna debatten och den volym av infrastrukturprojekt som håller på att genomföras.'' Ja, vilka är det som har byggt upp denna förväntan om inte Socialdemokraterna med sitt ideliga tal -- för att inte säga kampanj -- om försenade igångsättningar av stora projekt. De påstår att det är Kommunikationsdepartementet med Mats Odell i spetsen som är orsaken till förseningarna. Landshövding Eliasson fortsätter: ''Mellan de planer som besluten grundats på vid varje tillfälle och den faktiska igångsättningen är däremot skillnaderna förhållandevis små.'' Så var det alltså med dessa 17 miljarder för projekt. Hörnlund: Är det omöjligt att tänka sig att finslipa reglerna så att man kan dela på arbete genom att ett heltidsjobb blir två halvtidsjobb genom en överenskommelse mellan företaget, den anställde och en arbetslös som anvisas av arbetsförmedlingen? Bakom min fråga ligger samma tanke som ALU ger uttryck för, nämligen att det är en dålig lösning när en människa blir utan arbete och därför inte mår bra. Bättre vore om två personer efter frivillig överenskommelse kunde få halvtidsjobb och stämpla den andra halvtiden. Jag är medveten om problemen med detta och att det blir två deltidsarbeten. Det är därför jag frågar om det inte är möjligt att finslipa reglerna på något sätt. Herr talman! Jag skall avsluta med några ord om utredningen om de arbetsrättsliga lagarna. Som ledamot i kommittèn är jag irriterad över det ofta förekommande läckaget till massmedierna om utredningens arbete. Det vi kan utläsa av dessa läckage är att utredningens icke-socialistiska majoritet skall ''avväpna facket'' eller att ''fackets makt skall strypas'' osv. Jag skall nu inte gå i fällan genom att gå i svaromål om de felaktigheter som på detta sätt sprids om utredningens arbete. Jag kan bara konstatera att det är kutym att ledamöterna i en utredning tiger om utredningens arbete till dess ett betänkande presenteras. De som läcker lever alltså inte upp till denna etiska regel och visar därmed prov på dålig moral. Eftersom det är första gången som jag deltar i en statlig utredning hade jag faktiskt inte väntat mig något sådant och känner mig därför fri att på detta sätt få avge en reaktion.

Herr talman! Det var roligt att Harald Bergström upplever den socialdemokratiska agitationen såsom en kampanj för arbete och igångsättning. Det var dock tråkigt att han påstår att det är en kampanj mot kommunikationsministern. Kommunikationsministern är såsom person inte särskilt intressant. Han är företrädare för en regering, som består av ett stort antal personer, och det är den politik som denna regering för som är intressant. Jag är övertygad om att kommunikationsministern är en utomordentligt trevlig och idog person, men jag är inte närmare bekant med honom. I går träffade hela trafikutskottet Banverket, och dess generaldirektör meddelade hela trafikutskottet att han, om han hade haft tre miljarder till i vår, hade kunnat sätta i gång ett stort antal mindre röjningsarbeten och liknande projekt redan detta första halvår. Ingvar Carlsson visade i partiledardebatten tidigare i dag på en alldeles nygenomgången och alldeles ny och färsk sammanställning av Vägverkets större projekt från förbifarten vid Värnamo över Ljungskile och Torp och ända fram till riksväg 41 vid Berghem och Kinna. Det är projekt som man kan sätta i gång senast under halvåret 1993. Jag begär inte att Harald Bergström skall vara intresserad av allt detta. Men jag vill med mitt inlägg säga att kom inte och påstå att denna regering har ansträngt sig till det yttersta för att utnyttja de möjligheter som myndigheter och verk har pekat på, för detta är absolut inte korrekt. Jag vill erinra om en debatt som tidigare har förekommit i denna kammare om regeringens nyttjande av den s.k. låneramen. Jag är inte i detalj insatt i denna s.k. låneram, men jag minns debatten mycket väl. Det faktum att man använder samma fyra miljarder kronor gång efter gång efter gång påminner mer om galten Särimner än om ett regelrätt budgetarbete.
Herr talman! Det är i så fall märkligt att olika utredare och undersökare kommer till skilda resultat. Landshövding Eliasson visade på att det är mycket liten skillnad mellan igångsatta och beslutade projekt. Jag har själv undersökt ett antal projekt, som jag har fått mig förelagda av bl.a. ett fackförbund i Kronobergs län. De flesta av de projekten var t.o.m. invigda, fast de av fackförbundet sades vara inte ens igångsatta. Jag tror att jag vågar tala om en kampanj. Det spelar inte så stor roll ur Socialdemokraternas synvinkel vilken av koalitionsparterna som skulle fallera bara regeringen faller. Men då hade vi kanske fått se ett annat resultat när det gäller infrastruktursatsningar. Då hade ju sanningen kommit fram från den andra sidan.

Herr talman! Jag hör väldigt mycket om olika speciallösningar som kommer via arbetslöshetskassorna. Man säger upp människor, återanställer dem på halvtid och låter dem stämpla halvtid. Det föreslås t.o.m. från fackligt håll att de som har valt halvtid skall anmäla den andra halvtiden så att de får stämpla 300 dagar framåt. De kommer på det sättet upp i full lön. Problemet med sådana här saker är att man, om man skall kunna klara den typen av tryck, måste ha en väldigt robust A-kassa, och det har ju inte Sverige för närvarande. Frågan aktualiserar med full kraft hur viktigt det är att komma tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Om vi börjar lösa problemen i stor utsträckning via arbetslöshetskassorna, blir det jobbigt. Jag har mött exemplet att en 58-åring sägs upp. Man säger åt honom: Du får stämpla 450 dagar. Sedan får du jobba hos oss i tre månader, och sedan får du stämpla 450 dagar till. Vi betalar ITP under tiden, så att pensionen klaras av. Om vi får många sådana stretande system, klarar vi inte saker och ting på ett bra sätt. Jag vill inte kommentera frågan, för det finns mycket som talar för praktiska lösningar då och då. Men den typen av stöd kräver en förfärligt stark A kassa. Alternativet att lägga ner all kraft på att gå tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad torde vara klart bättre.
Herr talman! Det råder ingen oenighet om fördelen med att komma tillbaka till en fullgod arbetsmarknad. I det fallet är arbetsmarknadsministern och jag helt överens. Men det är ju en väg dit. Ett sådant här förslag är, såvitt jag förstår, någorlunda, för att inte säga helt, neutralt för just Arbetsmarknadsfonden. Det finns i sammanhanget arbetsrättsliga problem; det är jag medveten om. Vad jag efterlyste var en finslipning av reglerna för att kunna klara sådana här saker. Hur det än är tycks ändå det sämsta vara att gå ut i arbetslöshet med allt vad det betyder av frestelser och faror för en kanske inte helt stabil person. Det finns i dag alltför många vittnesbörd om detta. Det är alltså fråga om ALU-projektet. Det är bättre att två jobbar halvtid än att en inte jobbar alls utan har bekymmer.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga som jag sade till Elver Jonsson att jag vid månadsskiftet mars-april får förslag. Sedan skall det gå ut på remiss, så att man får höra olika parters och andra intressens åsikter om förslaget. Därefter kommer jag att bestämma vilket förslag som jag vill förelägga regeringen.

Herr talman! Jag tänkte i detta block om sysselsättningen beröra läget i Uppsala län. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern avser att lämna kammaren. Annars tänkte jag berömma honom för att han har deltagit i debatten så att budskapen går direkt till ort och ställe. Det tar inte många minuter. arbetssökande i kontakt med länets arbetsförmedlingar. Det är faktiskt 7 469 fler än under december året före. Sedan dess har läget förvärrats ytterligare. Älvkarleby kommun ligger i toppen -- eller i botten -- i vårt län med 10 % Det finns givetvis bekymmer i hela länet, om jag återkommer till den södra delen om en liten stund. Det finns naturligtvis län i Sverige som har det värre. Men det är ingen tröst -- tvärtom. Ändå kommer förslag duggande över oss som inte precis går vår väg. Man föreslår sålunda nedläggning av tingsrätten i Tierp och Rättsmedicinska institutet i Uppsala samt omorganisation av kronofogdemyndigheterna, där regional huvudort enligt förslaget skall bli Västerås. Detta utgör påbröd ovanpå de kända kommunala uppsägningarna i Uppsala kommun samt industrins alla bekymmer med uppsägningar, liggande varsel och förtidspensioneringar. Jag kan skämtsamt säga -- om jag törs skämta i detta sammanhang -- att inte sitter vi med armarna i kors som damerna i kyrkliga syföreningen. Vi socialdemokratiska ledamöter i länet har i samarbete med landstinget, länsstyrelsen och länsarbetsnämnden väckt en motion, där vi radar upp förslag till åtgärder, som har arbetats fram och är färdiga att startas direkt nu eller under 1993 och 1994. Där finns en lång rad av tidigarelagda investeringar i länets infrastruktur. Det gäller offentliga byggnader samt renoveringar och satsningar på kulturvård. Länsarbetsnämnden och länsstyrelsen uppvaktade berörda myndigheter under hösten 1992 för att få fram ytterligare medel till länet för att kunna bekämpa arbetslösheten. Det ledde inte till någon framgång. I vår motion nu i januari hemställer vi att dessa medel nu skall komma Uppsala län till del. Jag vill understryka detta i mitt anförande. När det gäller nedläggning av tingsrätten och Rättsmedicinska institutet, har vi i motioner talat om varför detta inte skall ske. Senast i går debatterade jag kronofogdemyndigheten med statsrådet Bo Lundgren här i kammaren. Jag har också med mig en hälsning från Arbetsförmedlingsnämnden i Tierp, där vi vid ett möte för någon vecka sedan diskuterade bl.a. pengar till utbildningsbidrag. Eftersom medlen tryter för länsarbetsnämnden, får arbetslösa avbryta redan påbörjad utbildning. I stället får de pengar från A-kassan. Vi anser inte att det skall vara så vattentäta skott nu när det gäller att använda statliga pengar. Vi anser det åtminstone i den situation som är för handen i dag. I detta sammanhang går det att arbeta mer praktiskt än vad som görs nu. Precis när jag skulle gå upp i talarstolen fick jag ett nödrop genom Enköpingsposten. Man har från tidningen varit på arbetsförmedlingen i Enköping, där man säger att pengarna är slut när det fortfarande återstår fem månader av budgetåret. Man hade från början en prognos som innefattade 200 ungdomar som behövde bli föremål för åtgärder. Det har blivit 400. Det går naturligtvis inte ihop. Arbetsförmedlingen behöver självfallet nya pengar före den 1 juli, annars spricker detta. Det sägs i artikeln från arbetsförmedlingens chef: Vår förhoppning är att riksdag och regering skall kunna tillföra mer pengar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vid vår arbetsförmedlingsnämnd i Tierp diskuterade vi vid vårt möte för någon vecka sedan även ALU, dvs. arbetslivsutveckling, som en resurs i kampen mot arbetslösheten. Vi anser att ALU borde få ett större användningsområde än reglerna i dag tillåter. I dag står tyvärr alla utförsäkrade utanför ALU. Vi anser att det är fel att möjligheten att vara med i något ALU-projekt försvinner redan från den första dagen som man är utförsäkrad. Herr talman! Jag har i detta inlägg pekat på de bekymmer som finns, och jag har pekat speciellt på Uppsala län.

Herr talman! Jag har lyssnat till och skall tänka över det förslag som nämndes i talarstolen.

Herr talman! I det här blocket, som handlar om sysselsättningspolitik, vill jag ta upp den tanke som i viss mån kanske kan bidra till färre varsel och mindre utslagning av arbetskraft. Naturligtvis är den väsentliga politiska frågan hur vi skall få näringslivet på fötter igen och därigenom öka sysselsättningen. Men i mitt inlägg vill jag koncentrera mig på ett fenomen som enligt min uppfattning innebär att en onödig utslagning sker av rent byråkratiska och arbetsrättsliga orsaker. Jag tänker på svårigheterna att använda permitteringar för att försöka fördela arbetslöshetens plågor något mer rättvist. Arbetslöshet är naturligtvis ett ont gissel. Och vad som gör den speciellt orättfärdig är att den slår mot vissa enskilda personer och vissa grupper. Några har tur, andra har otur. För dem som ställs utanför den ordinarie arbetsmarknaden uppstår både ekonomiskt och socialt kännbara följder. Att använda sig av permittering för att tillfälligt dra ned på ett företags kostnader när sysselsättningsbrist föreligger, är i dag så gott som omöjligt. Orsaken till detta är en krånglig lagstiftning som föreskriver regler för hur permitteringssystemet skall tillämpas, hur långa perioderna får vara, vilka grupper som kan utsättas, men framför allt att lagen föreskriver att full lön även vid permittering skall utgå. Det finns vissa försäkringssystem. Men de är så pass urholkade att företagen i alla fall har kvar ca 60 % Permittering är således ingen realistisk utväg för arbetsgivaren för att försöka sänka sina kostnader och kanske den vägen rädda företaget och sysselsättningen över huvud taget. När man nu hör ordet permittering och tänker på hur begreppet fordom kanske tillämpats, kan man vara glad över den oerhörda restriktivitet som vidlåder åtgärden. Till synes kan det inte vara rätt att ett företag använder sina anställda som ett ekonomiskt dragspel och på deras bekostnad temporärt skär ned sina kostnader. Det här resonemanget kan låta bestickande och restriktiviteten kanske känns human. Men, herr talman, om man tänker efter en stund kan man finna att vi genom permitteringssystemet kan minska det som är ännu värre, nämligen definitiva uppsägningar och arbetslöshet. Det heter ju att av två onda ting skall man välja det minst onda. Friare permitteringsregler skulle kunna få mycket positiva följdverkningar, först och främst därför att trycket på arbetsgivaren att behöva verkställa definitiva friställningar lättar. I dag är det förvisso som så att uppsägningsmodellen tillämpas mer frekvent än som skulle vara nödvändigt. På grund av långa varseltider och det osäkra läget tvingas företagen ta i mer än vad nöden kanske kräver. Detta innebär att det kan bli rent absurda friställningar. Trots att företagen kan ha jobb för en viss yrkesgrupp, ryker denna med genom en alltför formalistisk tillämpning av turordningen vid uppsägningar. Det är också skillnad på olika företags möjligheter att producera mot lager och att därigenom utjämna orderingångsvariationer. Ett konsultföretag eller ett hantverksföretag kan inte gärna ha färdiga produkter på lagerhyllan. Jag tror att det här är en fråga som framför allt de fackliga organisationerna borde tänka igenom. Kan det vara på det sättet att antalet varsel och uppsägningar har blivit fler än nödvändigt? Skulle vi genom en öppnare attityd inför permitteringsmöjligheten kunna tillämpa en annan och mindre brutal metod vid sysselsättningsbrist? Den metod jag talar om är förvisso mindre brutal. Den tar mer sociala hänsyn och fördelar konsekvenserna av arbetsbrist mer solidariskt mellan de berörda. I stället för att vissa personer skall drabbas definitivt, kan permittering t.ex. innebära korttidsvecka för en berörd personalgrupp. Det kan också vara fråga om en tillfällig stängning av en arbetsplats. Tillfällig, men lika för alla. En annan form kan vara en rullande permittering, där de anställda turas om att vara temporärt friställda så länge som arbetsbristen kvarstår. Ett kännetecken för den här metoden är att samtliga berörda solidariskt får dela på arbetsbristen och att de gemensamt kan bära förhoppningen att sysselsättningsläget snart skall förbättras. Herr talman! Jag menar inte att permitteringssystemet är något som vi skall eftersträva. Men om det används klokt skulle det kunna vara ett bättre alternativ än friställningar och nedläggningar. Arbetsgivarna har naturligtvis inget att vinna på obefogade permitteringar. Det är ändock på sysselsättningen i företagen som omsättning och vinst baseras. Givetvis måste det finnas försäkringssystem som kompenserar inkomstbortfall och lagar som reglerar permitteringens former. Men dagens regelverk är inte tillräckligt flexibelt och kreativt. Både för företagen och för de anställda vore det befogat att arbetsrätten i det här avseendet moderniserades.

Herr talman! Jag träffade häromdagen en företagare som är delägare i och VD för ett av våra kvarvarande varv på västkusten. Han berättade att det gick ganska bra. Utvecklingen hade varit positiv, och han såg egentligen ingen anledning till att den inte skulle fortsätta så. Jo, en risk fanns det -- att näringen skulle få ett återfall i den misslyckade politiken med statliga subventioner. Det han syftade på var Cityvarvets rekonstruktion i Göteborg. Planerna går ut på att verksamheten skall kunna fortsätta med hjälp av bl.a. statliga arbetsmarknadsinsatser. Enligt ett brev till regeringen vill kommunstyrelsen i Göteborg att man, som man skriver, tar andra hänsyn än strikt företagsekonomiska. Det här har vållat oro bland konkurrenterna. Eftersom man delvis arbetar med samma kundkrets, innebär ett statligt stöd nästan med nödvändighet att konkurrensen snedvrids. Det är delvis ett generellt problem. Det är svårt att klara konkurrensneutraliteten med dagens omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. Störst blir naturligtvis risken när särskilda stöd riktas direkt till ett enskilt företag. Det är bra om det går att få till stånd en fortsatt verksamhet vid Cityvarvet. Men det måste ske på företagsekonomiska grunder, så att man inte med hjälp av statligt stöd konkurrerar ut andra varv och bara flyttar arbetslösheten. Det företag jag besökte ligger i Halland. Det är ett län som under många år med rätta ansetts vara expansivt. Nu är bilden en annan, och vi har en arbetslöshet som under 1992 ökade minst lika dramatiskt som i övriga Sverige. I länets största kommun, Halmstad, var den t.o.m. större än riksgenomsnittet. Tyvärr har den tidigare så positiva utvecklingen gjort att Halland inte under 70 och 80-talen fått sin rättmätiga del av statliga satsningar när det gäller bl.a. kommunikationer och utbildning. Kapacitetsbristen på Västkustbanan har t.ex. länge varit ett problem. Nu pågår arbetet med dubbelspår på ett par delsträckor, och planeringsläget för övriga delar av banan är sådant att utbyggnaden skulle kunna komma i gång redan i år. Våren 1992 beslutade också regeringen att vissa sträckor skulle tidigareläggas, och man anvisade 532 miljoner kronor. Men samtidigt krävde man en regional medverkan i finansieringen, något som man möjligen kan acceptera för vissa sidoinvesteringar. Men eftersom Västkustbanan är en nationell angelägenhet skall utbyggnaden i allt väsentligt betalas med statliga medel. Nu måste förhandlingarna äntligen ge resultat. Det går inte att acceptera att en utbyggnad som är beslutad, och som av alla intressenter anses mycket angelägen, inte kommer till stånd på grund av något som närmast kan betraktas som prestigeskäl. Just nu är det ett annat kommunikationsproblem som står på dagordningen, SAS funderingar på att lägga ned linjen till Halmstad. Även om det här är ett beslut som fattas av företagsledningen, finns det anledning till några reflektioner. Jag är övertygad om att förutsättningarna för svenskt inrikesflyg hade varit bättre om sammanslagningen SAS--Linjeflyg inte hade kommit till stånd. I stället för att applådera den affären borde regeringen ha försökt hitta en annan lösning. Väl medveten om Linjeflygs ekonomiska svårigheter tror jag ändå att det hade varit möjligt. Det är anmärkningsvärt att talet om nedläggning av Halmstadlinjen kommer efter bara en månad med det nya SAS/Linjeflyg-bolaget, och att det dessutom tycks grunda sig på passagerarsiffrorna i en extrem lågkonjunktur. Jag utgår ifrån att SAS före beslutet samråder med regionala intressenter. Finns det t.ex. något som kan göras från regionens sida för att förbättra förutsättningarna för fortsatt trafik? Jag vill understryka att det som kan göras -- det kan t.ex. röra sig om kostnaderna för flygplatsen -- måste utformas så att inte SAS gynnas ensidigt. Det bolag som nu flyger Halmstad--Bromma skall i så fall ges samma möjligheter. Slutligen ytterligare en viktig fråga för länet och, framför allt, för försvaret: flyttningen av LV6 och LV4 till Halmstad. Ett tag kunde man möjligen befara att en omprövning skulle leda till ett annat resultat, men efter att ha läst dels motionerna, dels den utredning om LV4 som presenterades i förra veckan, kan man omöjligt komma till någon annan slutsats än alternativet Halmstad. Utredaren slår fast, i samförstånd med samtliga militärbefälhavare, att en flyttning till Halmstad bäst tillgodoser möjligheterna att utveckla luftvärnsförbandens förmåga. Han konstaterar att det medför minst avgångar av yrkesofficerare, att fastighetsbeståndet i Halmstad har god kvalitet och att det finns en mycket god tillgång på skjutfält. Till detta skall läggas att arbetet med förberedelser för flyttning av LV6 -- efter riksdagsbeslutet i juni förra året -- nu har kommit så långt att det skulle innebära mycket stora problem om det inte fullföljdes.

Herr talman! Praktiskt taget varenda dalslänning som jag har talat med blir alltmer fast övertygad om att höga vederbörande, som mestadels finns i Stockholm och kan vara regering, riksdag, statliga verk eller myndigheter, på pin kiv gör sitt allra bästa för att förstöra och sabotera, i stället för att mildra och lindra, i en situation som för oss är svår eller, om man vill komma närmare sanningen, katastrofal. Det finns i dag ingen arbetsmarknadspolitik värd namnet. Det finns ingen näringspolitik. Det finns ingen vilja eller förmåga att över huvud taget ta i de problem som vi står mitt uppe i. Exemplet Hela folkets järnväg, vårt kära SJ, kommer mitt i denna sysselsättningskris med ett ljuvligt besked till oss. Alla dessa besked har nu samlat sig på hög. Det man borde göra nu är förstås att samla ihop alla goda krafter för att komma till rätta med den katastrofala situation som landskapet Dalsland just nu befinner sig i. Då skulle jag vilja säga till alla er i detta hus som for från det ena lilla Dalslandssamhället till det andra och överglänste varandra i fråga om hur den ljusnande framtid skulle te sig, om vi bara fick en ny regering. Alla ni borde komma tillbaka nu och se hur det ser ut. Ni borde prata med människorna och förklara varför ni har lagt denna börda på deras axlar. Jag skall inte trötta kammaren med statistik och arbetslöshetssiffror -- det lär vi få gott om innan denna debatt är över. Ingenstans i landet är man så beroende av bilindustrin och dess underleverantörer som vi är i denna region. När nu denna bransch skakar i grundvalarna och för en väldigt tuff kamp för överlevnad är hela vår industrisektor hotad. En tillvaro utan bilbranschen är, åtminstone på några års sikt, ett omöjligt beting för ett annars ganska tåligt och förändringsbenäget landskap. Det senaste dråpslaget är Telis nedläggning. Den kan ännu förhindras. Låt inte denna nedläggning bli verklighet! Sätt politisk kraft bakom denna önskan! Anser arbetsmarknadsministern att det är en börda vi orkar bära i regionen, ovanpå allt annat? Om inte -- agera, arbetsmarknadsministern! Till denna dystra bild skall läggas det faktum att vi i princip inte har någon tjänstesektor. När nu statens indragning av bidrag till kommunerna slår igenom fullt ut rasar också kvinnornas arbetsmarknad ihop. I detta läge diskuterar regeringen försämringar i arbetsrätten för arbetstagarna. Kds representant kunde tidigare i dag visa sin upprördhet, inte över försämringarna för arbetstagarna, utan över att utredningen drabbats av läckage. Detta ansåg han vara en svår moralisk fråga. Kds borde se på vems intressen moralen egentligen skulle användas för att värna. Slå inte på dem som ligger! Försämra inte arbetsrätten för dem som bäst behöver den! I de fem Dalslandskommunerna finns det i dag 18 lediga arbeten. Det finns 18 jobb för 3 409 arbetslösa personer. Då har jag ändå inte räknat med de deltidsarbetslösa. Någon här borde åka ut och förklara för t.ex. de arbetslösa tjejerna i Kommunalarbetareförbundet varför det är bra att staten drar in en massa pengar från kommuner och landsting så att dessa tvingas säga upp vårdpersonalen, och vårdpersonalen sedan tvingas gå till arbetsförmedlingen eller socialbyrån och få sin försörjning från något annat håll. Den enda effekten av en sådan rundgång är att de som är kvar på ålderdomshem, på sjukhem och i barnstugor får slita ännu mycket hårdare. Det finns all anledning att någon skulle förklara vitsen med detta för dessa tjejer. Jag har inte lyckats, men jag har å andra sidan inte haft den ambitionen. Det finns förslag som skulle kunna förändra denna katastrofala situation. Läs den socialdemokratiska sysselsättningsmotionen på allvar och översätt den till förhållandena i Dalsland! Sätt i gång Norge-- Vänerlänken-projektet! Bygg Erikstadsvängen nu! Det kan vi göra. Många har talat om hur omöjligt det skulle vara att ta fram projekt, sådana som inte redan är i gång, och sätta i gång dem med kort varsel. Det här är ett sådant projekt. Det är inte i gång, men det kan sättas i gång inom en väldigt snar framtid. Erikstadsvängen är ett bra bilprojekt, och byggandet av etappen Trollhättan--Öxnered är ett annat bra projekt att sätta i gång. Vi kan göra mycket för att vara beredda den dagen konjunkturerna vänder och vi behöver sätta i gång med alla krafter igen. Ett annat sådant projekt är att rusta upp riksväg 45, som är bedrövlig. Samma sak gäller alla småvägarna i Dalsland. Det finns människor som man ibland blir imponerad av. Ett gäng bor längs Röshult-- Sivikavägen. Det är en väldigt liten väg. De allra flesta av oss har aldrig någonsin åkt där och kommer aldrig att göra det heller. För dem som bor där, och måste åka där varenda dag för att komma till och från sina arbeten, är det en livsnödvändighet att vägen är farbar även på vintern. De slåss stenhårt för det. Varför skall vi inte ge dem litet råg i ryggen? Man skulle kunna plocka fram oändligt många förslag. De finns i den socialdemokratiska sysselsättningsmotionen. Min fråga till de borgerliga kamraterna, i första hand på vår egen länsbänk, gäller vilket besked jag kan ta med mig hem till de 3 409 arbetslösa. Ställer ni upp på de arbetslösa dalslänningarna och röstar igenom våra sysselsättningsförslag här i riksdagen?

Herr talman! Eftersom Britt Bohlin ställde en så rak fråga, kräver den ett svar. Britt Bohlin undrar retoriskt om vi ställer upp för de arbetslösa i Dalsland. Jag tror inte att den typen av ordlek ger så mycket, därför att ingen i denna kammare kommer att ge ett nekande svar. Problemet är ju att varken Britt Bohlin eller socialdemokratiska partiet, med all sin goda vilja, har redovisat varifrån de vill ta de pengar de säger att de är överens med regeringen måste sparas. Det rör sig om 12-14 miljarder kronor. När vi inte har det svaret är det svårt att kontra då Britt Bohlin räknar upp besparingar som regeringen har föreslagit. Herr talman! Det blir patetiskt, ja, nästan rörande, när Britt Bohlin talar om en liten byväg som om den byggts efter september 1991. Den har faktiskt funnits under hela den socialdemokratiska regeringsperioden. Också då var det vintrar med snö -- kanske rentav litet mer än vad vi har nu. Då var det inte någon särskild brådska med att ta tag i dessa arbeten. SJ:s brister i att hantera sin situation är ett arv vi lever med. Jag kan dela en del av den kritik Britt Bohlin ger. Vi behöver ha ett betydligt mer alert företag som driver kollektivtrafiken på spår. Det problemet är ju inte heller nytt. Låt oss ställa upp i gemensamma krafttag, där alla goda krafter bör hjälpa till! Det blir slutsatsen. På den punkten är vi överens. I det arbetet hälsar jag också Britt Bohlin välkommen.
Herr talman! Många vackra ord sägs i denna kammare om och för de arbetslösa. Nu har vi fått höra några till. Jag måste ändå betona det allvar som finns bakom mitt ibland kanske yviga sätt att uttrycka mig. Det är inte bara de man träffar på t.ex. Konsum och sjukhuset som känner denna desperation. För en tid sedan träffade jag kommunalpolitiker av alla de kulörer, samlade till något slags desperat krismöte. Vad gör vi? Hur klarar vi oss ur denna kris? Detta är ett allvarligt menat budskap, som jag inte vill skall mötas med ord och bara ord. Vi har haft många olika tillfällen att debattera pengar. Senaste gången debatterade jag med en centerpartistisk kollega. Han menade att det inte går att betala ut pengar för de arbetslösa så att de i stället kan få utbildning eller sättas i åtgärd, därför att det är pengar från olika konto. Det är väl precis det det handlar om. Slutligen vill jag uppmana Elver Jonsson att inte kalla Sivikavägen för byväg. Det kan gå dig illa när du kommer till Sivika nästa gång! Det är med Sivikavägen som med alla andra vägar -- de slits. På den socialdemokratiska regeringens tid var den säkert ganska dålig. Nu är den urusel. Skillnaden är att vi nu har alla möjligheter att rusta upp den vägen och alla andra vägar som är i behov av det, i form av en stor mängd arbetskraft som gärna skulle bidra.
Herr talman! Jag uppfattade att Britt Bohlin var djupt allvarlig när hon sade att vi behöver grubbla igenom hur vi löser denna mycket svåra situation. Jag instämmer i detta. På den punkten finns ingen differens i våra uppfattningar. Jag hade kanske inte sagt något om inte Britt Bohlin direkt hade uppmanat mig eller någon annan att gå i svaromål. Jag reagerade dock på det faktum att lösningen i ett inlägg presenteras vara så enkel som att byta ut en regering. Man ser i grunden likartat på problemen, och lösningarna ligger inte särskilt långt ifrån varandra. Då blir det litet patetiskt att hänvisa till att problemen skulle vara lösta om vi bara får en ny regering. De är betydligt svårare än så. Jag använde ordet byväg. Det kan bero på att det inte är så hemskt långt till Norge, och där betyder ju by någonting annat.
Herr talman! Jag instämmer i föregående talares åsikt i frågan om det är så enkelt som att byta regering. Jag tycker av många skäl att det vore bra om man kunde göra det, men det är egentligen inte huvudpoängen i det som jag vill säga. Det viktiga är vad regeringen gör och inte gör. På den punkten är jag ytterligt kritisk. Jag tror faktiskt att man kunde betrakta våra förslag med litet god vilja och större öppenhjärtighet och se till att de blir verklighet. Det bör också ske ganska kvickt. Det är helt nödvändigt i nuvarande läge.

Herr talman! Antalet arbetslösa i Stockholms län närmar sig nu 75 000. Ökningstakten är högre än i det övriga landet. Anita Johansson kommer senare i debatten att närmare gå in på det direkta sysselsättningsläget. Jag tänker mera uppehålla mig vid bakgrunden till att det ser ut som det gör. I Stockholmsregionen har strukturförändringarna i näringslivet varit kraftigare än på de allra flesta håll i Sverige. Genom variationen och bredden i sysselsättningen har emellertid strukturförändringarna inte uppmärksammats i den allmänna debatten på samma sätt som i regioner med mer ensidigt näringsliv. Den stockholmska konsumtionsvaruindustri som på 1800-talet var ledande i landet har i stort försvunnit. Detsamma gäller de verkstadsindustrier, elektrisk industri m.m., som vid sekelskiftet kom att bidra till genombrottet för modern teknisk industri. Den byggde på ett samspel med den tekniska forskningen och gav många impulser till den industriella utvecklingen också i det övriga landet. Under de senaste decennierna har i stället dataindustri, elektronikindustri och företag med stort tjänsteinnehåll etablerat sig i Stockholm, framför allt i den norra delen av länet. Den tunga industrin med bas främst i den södra delen av länet har kraftigt minskat sin sysselsättning. Även många av de mest moderna industrierna har emellertid utvecklats svagt de senaste åren. Stockholm står inför risken att upphöra att vara en industristad i framtiden. En sådan utveckling skulle enligt min mening vara utomordentligt allvarlig, inte bara för Stockholmsregionen utan för hela landet. Ett Stockholm utan industri skulle bli ett Stockholm med skarp social segregation, där lågt betalda anställda i servicenäringar gör tjänster åt högt betalda tjänstemän i förvaltning, forskning, företagsledning etc. Med sådana arbetsmarknader, helt skilda från varandra, skulle sociala motsättningar, ojämlikhet och utslagning prägla Stockholmsregionen. Det finns många sådana storstäder i vår omvärld som ger otäcka exempel på hur rå egoism, fientlighet och brutalitet genomsyrar samhället. Den segregerade storstadens destruktiva värderingar sprids efter hand också till andra delar av landet. I en storstad med en varierad arbetsmarknad, med såväl industri som tjänsteverksamhet, ökar däremot människors möjlighet till individuell utveckling. Det sociala kontaktnätet förtätas. Huvudstadsregionen Stockholm är också den viktigaste kontaktpunkten mellan vårt nationella ekonomiska system och den internationella marknaden. Med en levande industri där forskning och teknisk utveckling främjas kan också en större andel av den internationella produktionen komma till Sverige. Alternativet kan på längre sikt bli att Sverige förvandlas till en filial för multinationella enheter som har sin forskning och utveckling förlagd till kontinenten eller andra delar av världen. En god ekonomisk utveckling i Stockholmsregionen är sålunda också viktig för andra delar av vårt land. Från Stockholm utgår efterfrågan och utvecklingsstimulans som når långt ut till både stora och små företag i Sverige. Stockholmsregionen konkurrerar inte med mer missgynnade delar av Sverige; konkurrensen sker i stället med utländska storstäder. Det är därför viktigt att regering och riksdag nu noga följer utvecklingen i Stockholmsregionen och i konstruktiv anda söker lösningar på problemen, som också är Sveriges nationella problem. Herr talman! Fram till för några år sedan var stadens och regionens styrka obestridliga och problemen överkomliga. Näringslivet och skattekraften var starka, befolkningen relativt ung och välutbildad, utrikes handel och kommunikationer välutvecklade. Så positivt kan vi tyvärr inte längre beskriva den här regionen. Strömmarna går från Stockholm, inte till Stockholm. Företagsnedläggningar och flyttningar -- ofta med statligt stöd -- också under den socialdemokratiska regeringsperioden har på få år nästan lett till total avveckling av vår industriella bas. Och det gäller både sådana framtidsindustrier som länge varit karakteristiska för Stockholm som ledande teknikstad och sådana som är naturliga på en stor konsumtionsmarknad. Man kan här nämna Ericssons Älvsjöfabrik, Atlas Många av dagens problem beror på den samhällsekonomiska krisen och är gemensamma för Stockholm och det övriga landet. Vi vet alla att konjunkturerna kommer att vända, men att allt som skadats då inte går att reparera. Stora delar av vår industri har slagits ut för gott, arbetslösheten kan komma att permanentas och de offentliga finanserna att förbli i olag. Till sist, herr talman, vill jag säga att det enligt vår uppfattning nu också är dags att sätta punkt för statliga utflyttningar av pågående verksamheter i storstadsregionerna. Arbetsplatsdräneringen måste få ett slut. Utlokaliseringar från regionen till följd av statliga åtgärder måste därför avvisas.

Herr talman! Örebro län har ett mycket besvärligt arbetsmarknadsläge. Den öppna arbetslösheten är hög, för närvarande 7 %, och därutöver är många människor sysselsatta i olika slag av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av allt att döma har vi inte sett kulmen på detta ännu. Många privata industri och tjänsteföretag har en mycket låg orderingång, och till detta kommer väntade personalminskningar inom den offentliga sektorn. Näringslivet i länet har såväl kortsiktiga konjunkturproblem som långsiktiga strukturproblem. I basnäringarna har det rationaliserats, mekaniserats och datoriserats hårt under senare år. Det har varit nödvändigt och kommer att vara fortsatt nödvändigt för att klara den internationella konkurrensen. Det betyder fortsatt minskning av industrisysselsättningen om vi inte klarar att utveckla de befintliga företagen och etablera nya. Regeringens indragning av pengar från kommuner och landsting får nu omedelbara effekter i form av uppsägningar runt om i länet. Ungefär 2 000 människor kommer att mista sina jobb på grund av dessa indragningar. Människor tvingas gå ut i arbetslöshet med åtföljande bekymmer, det leder till oro och otrygghet, till att barn far illa och till att familjebanden slits. De minskade statsbidragen till kommunsektorn får till följd att utgifterna för arbetslöshetsersättning och socialbidrag ökar kraftigt. Det här är en rundgång med pengar där det enbart finns förlorare. Samhället förlorar, de som blir arbetslösa förlorar, kvalitén sjunker i vården, omsorgerna, utbildningen och annan offentlig verksamhet. Herr talman! Det som nu krävs i Örebro län är insatser på såväl lång som kort sikt. Det krävs mer av utbildning. Men också insatser i form av beredskapsarbeten, ROT-projekt osv. Vi måste få möjlighet att bättre ta till vara de resurser som länet har på olika kompetensområden, miljöteknik, högteknologiföretag med internationell inriktning, hälsoprofilen med gymnastik och idrottshögskolan, regionsjukhuset, yrkesmedicin och samhällsmedicin, Loka Brunn och Nyhyttan. Örebro län har stora möjligheter om de rätta förutsättningarna skapas. Och de rätta förutsättningarna handlar i väldigt stor utsträckning om infrastruktursatsningar. Mälarbanan och Svealandsbanan är för länet viktiga järnvägsprojekt. Men vi måste också gå vidare och knyta ihop Örebro med Oslo, Stockholm och Göteborg på ett bättre sätt än i dag. Men det räcker inte med järnvägar. Vi måste också ha bra vägförbindelser för att kunna nå de aktuella marknaderna och ge den injektion som Bergslagen behöver för att utvecklas. Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden är ett sådant vägprojekt som skulle vara livgivande för länet i sin helhet och i särskild grad för Bergslagen. En rad studier visar på flera starka argument för att denna led skall ingå i stamvägnätet. Länstyrelserna i Kopparbergs län, Örebro och Östergötlands län, vilka är de län som mest berörs, ställer sig bakom detta. Samma uppfattning har transportföretagen och åkeriföreningarna i området. En högklassig vägförbindelse med sträckning över de områden som i dag har stora bekymmer med sysselsättning och utveckling ger reella incitament för nya företagsetableringar. Bergslagsdiagonalen Askersundsleden är lönsam ur alla aspekter. Vid en analys av godsflöden, transporter och terminaler som gjorts framkommer många intressanta fakta. Vid en jämförelse med andra alternativ visas att leden kommer att ha 30 % mer av eget gods, en större branschspridning, mer av snabbhets och kapacitetskrävande gods samt fler godsterminaler. Om vi jämför med andra alternativ kan vi konstatera att om Örebros index sätts till 100 ur bilgodssynpunkt får Västerås ca 40, Borlänge ca 70 och Jönköping ca 100. Av dessa kommer de tre starkaste bilknutpunkterna Borlänge, Örebro och Denna väg gör det möjligt att åstadkomma industriell förnyelse och tillväxt i inlandet, vilket är av avgörande betydelse för att nå någon form av regional balans. Leden löser flera tätortskonflikter och ger stora miljö och trafiksäkerhetsvinster. Samordningsoch miljövinster skapas också genom att ge vägen en sådan sträckning att SJ:s största godsterminaler i Borlänge och Hallsberg ansluter. Ett argument mot vägsatsningen har varit att det blir för kostsamt. Men då bortser man från att utbyggnaden skall ske i etapper, vilket från arbetsmarknadssynpunkt är mycket bra. Man bortser också från det faktum att vissa delar av vägsträckningen ändå måste byggas för att få bort trafikfällor och flaskhalsar i trafikflödet. Herr talman! Örebro län behöver Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden för att kunna utvecklas och för att kunna ge förutsättningar för arbete och tillväxt åt människorna i länet. Vägen behövs som en länk i det framtida transportnätet och för att ta tillvara länets placering mitt i Sverige. Vägen behövs också för att minska miljöstörningarna och samordna biltrafiken med järnvägen.

Herr talman! Värmland blöder. Med dessa ord inleds texten i vår Värmlandsmotion. Tyvärr är det sanningen och ingenting annat som vi beskriver i vår motion. Länsarbetsnämnden beskriver läget enligt följande i sin januarirapport: 12 000 öppet arbetslösa, 7 500 sysselsatta i arbetmarknadsutbildning. Sammanlagt står inte mindre än närmare 20 000 värmlänningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Läget är med andra ord förtvivlat. Hela samhällen är på väg att utraderas. Hårt och skoningslöst drabbas sysselsättningen i orter som Koppom och Töcksfors inom Eda och Årjängs kommuner. Ett annat aktuellt exempel är Björneborgs Jernverk AB som har hamnat i en akut likvidationskris där samhällets stödinsatser behövs om orten skall kunna överleva. Hitintills har näringsministern ställt sig kallsinnig och avvisande till föreslagna lösningar. Karlstadregionen har drabbats av en rad problem. I och med att Zakrisdalsverken har fått nådastöten har vi fått ytterligare ett problem på halsen. Karolinen håller samtidigt på att tömmas på hyresgäster och personal på grund av regeringens klantigt skötta och brådstörtade handlande i den delen. Det är nyliberalismen som lyser fram och styr utvecklingen även här. De senaste dagarnas spekulationer om att vi från länsgruppen skulle ha ändrat oss när det gäller Värmlandsbrigadens lokalisering till Kristinehamn är inte sanna. Vi tycker att det finns övervägande skäl som talar för att fusionen mellan I 2 och A 9 Skogen och boardindustrin möter stora problem. Även bönderna hemma i Värmland kräver att den tidtabell som råder för omställning inom jordbruket skall tas upp till förnyad diskussion. Då är steget inte långt till att minnas den hotbild som bonderörelsens organisation LRF utmålade i sin kampanj. Mörkret skulle lägga sig över nejderna och bygderna. Dystra och mörka granskogar skulle plötsligt växa upp som svampar på åkrarna. Herr talman! Tyvärr kan spådomarna komma att infrias, men med den skillnaden att det i dag är en borgerlig riksdagsmajoritet som håller på att infria LRF:s skräckpropaganda. Fabian Månssons mångomtalade uttryck -- Vet hut, vet sjufalt hut -- är nära att ta till i det här sammanhanget. Byggbranschen har oöverstigliga hinder på grund av att regeringen fullständigt har missbedömt marknadens reaktion. Regeringen har haft och har alltjämt en närmast avvisande hållning till en rad konstruktiva förslag för att rädda jobben. Våra krav på tidigareläggande av infrastruktursatsningar och satsning på ROT-program med drygt 25 miljarder stöds helhjärtat av byggarna. Jag hoppas att alla på Värmlandsbänken också stöder detta, att man inte misstänkliggör den objektsportfölj som finns, att krav på insatser kommer från alla partiföreträdare på bänken och att vi drar åt samma håll. När regeringen nu skall ta ställning till infrastruktursatsningar: Glöm inte Värmland och skogslänen när besluten förr eller senare måste fattas om tidigareläggning av angelägna infrastruktursatsningar. Vid Hagfors järnverk har en studie med titeln Studien visar att oron för familjen och för ortens framtid är det allt överskuggande. Samtidigt som rapporten publiceras lägger Carl Bildt och hans regering fram och arbetar med förslag som går stick i stäv med denna studie. Regeringen slår dövörat till och tutar och kör som om ingenting hänt med en enda last och med den enda vägens politik. Glatt och villigt följer Centern, Folkpartiet och Kds med för att täcka den moderatstyrda kärrans vilda framfart. Herr talman! Den bild jag har gett är att Värmland blöder. När någon blir sjuk brukar man gå till doktorn. Tusen och åter tusen värmlänningar har sökt konsultation. Husdoktorn svarar inte. Bengt Westerberg finns inte inne. Näringsministern, statsministern och arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund finns inte hemma. Ingen har jour. Den medicin, de doser och de huskurer som Calle Bildt och hans gelikar har gett gör att patienterna nu börjar tveka att över huvud taget ringa rådgivningscentralen. De har gett upp hoppet. De enda som har det bra i dag är lokalpressen kan vi sida upp och sida ner följa annonser om konkurser, försäljningar, auktioner av egnahem och fritidshus osv. Annonserna är ett bra tillskott för lokalpressen. Men glöm inte, herr talman, att bakom alla dessa husknutar och fasader döljer sig mycken oro och sorg. Tidigare visioner och drömmar om ett eget hem har på kort tid slagits i spillror. För många av de drabbade har det inneburit brustna illusioner. Hoppet är det sista man överger. Nu hoppas vi och tror att om inte regeringen tar sig tid att lyssna till klagolåten bör väl ändå mina riksdagskolleger på Värmlandsbänken trots allt lyssna. Det är förvånansvärt tyst från mina riksdagskolleger på Värmlandsbänken. Förr var det annat ljud i skällan, när vi socialdemokrater satt i regeringsställning. Trots att vi hade helt andra arbetslöshetssiffror att redovisa var inte Kjell Ericsson och de andra särskilt lågmälda. Man var inte nådig i sin kritik av den då förda regeringspolitiken. Var står Kjell Ericsson i dag? Har kritiken fastnat i halsen, eller vad är det som har hänt? Sjung ut och tala om var ni borgerliga står när det gäller jobben hemma i exempelvis Årjäng, Herr talman! Vi på Värmlandsbänken borde kunna mötas och hitta gemensamma mediciner som vi kan bota Värmland med. Men vi måste göra det i tid. Vi måste göra det nu. Med stor förväntan skall jag lyssna till vad Kjell Ericsson och andra kommer att säga i den här debatten.

Herr talman! En väl fungerande infrastruktur med telekommunikationer, post, service, transporter, energiförsörjning m.m. måste finnas för att samhället skall fungera. Monopol, konkurrens, statligt och privat ägande, egen regi och entreprenad är några nyckelord som förekommer i debatten. Många av de förändringar som diskuteras bygger huvudsakligen på ideologisk övertygelse och till en mindre del på en genomtänkt analys av vilka konsekvenser förändringarna leder till. Vid en genombläddring av den senaste årgången av tidningen Statsanställd får man en bild som beskriver stora omvälvande förändringar. Inget av affärsverken i vårt land tycks gå fritt från personalnedskärningar, avknoppningar, bolagiseringar, nya arbetsorganisationer och nya ledningsformer. Bilden tyder inte på en tillfällig rationaliseringsövning utan på ett strukturbrott. Vi går från ett historiskt skede in i ett annat. Förändringarna slår hårdast på de orter ute i landet som var regionala stödjepunkter och som i det nya kommunikationseffektivare Sverige blivit onödiga mellanstationer. En gång var Falun--Borlänge en av knutpunkterna för de statliga verken. Nu håller knuten på att lösas upp. Televerket har lokaliserat sitt regionkontor till Karlstad, vilket även Postverket gjort. Vägverket har valt att förlägga sitt regionkontor till Trafiksäkerhetsverket har slagits samman. Detta betyder att 500 arbetsplatser försvinner från Dalarna. Tar man med ytterligare regionaliseringseffekter inom Skolverket, bankväsendet m.fl. försvinner ytterligare något hundratal arbetsplatser från Dalarna. Herr talman! Inom industri och småföretagarsektorn är läget lika prekärt, om inte värre. Räntorna hos bankerna är fortfarande höga. Värdena för företagens och bankernas fastigheter har i bokslut fallit så mycket att boksluten för många visar negativa resultat. Man kanske kunde tillämpa någon form av nedskrivningsnyckel så att inte banker och kreditinstitut drabbas fullt ut. Genom en sådan syn skulle man också kunna dämpa behovet av insatser från Bankakuten till bankerna. Bankerna borde i stället tvingas att i nuläget träffa uppgörelser som innebär att de får sina lån betalda utifrån avkastningen på möjlig produktion i företagen. Det får inte vara så att ett högt ränteläge skall tvinga företagen till konkurs. Inom industrin och i småföretagarkollektivet finns ofta produktionsteknik som är avancerad. Dessa kan leverera produkter till låga kostnader bara de får hjälp med investeringar i verktyg och maskiner som ger produktionsfördelar från såväl lönsamhetssom miljöaspekter. Här har Arbetslivsfonden alltjämt en roll. Den kan hjälpa till att lösa konkurrensproblem mellan låglöneländer och vår arbetsmiljöanpassade produktion. Nu försvinner den tyvärr. Det kommer naturligtvis att ge ytterligare ökad arbetslöshet. Som exempel kan nämnas ett litet företag i Mora som mist en order på grund av för höga verktygsoch maskinkostnader. Ordern gick till ett företag i öst med mycket dålig arbetsmiljö. Det finns ytterligare saker att peka på som gör att företagen inte är villiga att medverka till ökad sysselsättning. Riskkapitalbolagen blev inte vad företagarna hoppades på. Räntor på 20 % är inte ovanliga. Man undrar vart riskvilligheten tog vägen. Kreditgarantier är en annan viktig faktor för många företag, kanske framför allt de små företagen. Det finns en stor utvecklingspotential mot bl.a. Östeuropa. Regeringen måste ta rejäla initiativ till att ge de små företagen, och även i vissa fall de stora företagen, tillgång till en politik som innehåller räntesänkningar, riskkapital som är verkliga riskkapital och ett kreditgarantisystem som även ger de små företagen möjligheter att utveckla ett affärsutbyte. Herr talman! Jag har gott stöd från Dalarnas företagare i detta, liksom i att det nu är hög tid att ge stimulans i form av särskilda sysselsättningsåtgärder. Det som jag nu nämnt skulle starkt medverka till en ökad sysselsättning. I Dalarna är arbetslösheten nu uppe i 7,5 % med Vansbro kommun i topp med 11,45 % och Rättvik på 9,88 %. Det betyder att 13 043 är arbetslösa i På byggsidan skulle ett ROT-program komma hela landet till del. Jag kan nämna ett exempel. I miljoner. Men banker och bolåneinstituten släpper inte till några lån, trots att Smedjebackens kommun beslutat om kommunal borgen. Här tycker jag att den borgerliga regeringen aktivt, genom sin förda politik, hjälpt till att misstänkliggöra kommuner och allmännytta så att de uppfattas som mindre kreditvärdiga. Regeringen vill bl.a. ha kvar det kommunala skattestoppet. Om man upphäver det, ökar naturligtvis kreditvärdigheten när kommunerna själva kan bestämma om sin framtid. Kommunerna bör också stimuleras att bygga om skolor. Det finns i varje kommun ett antal skolobjekt som kan sättas i gång bara man ordnar en ROT-finansiering med låg ränta. Det finns också ett antal vägobjekt. Riksväg 60 förbi Ludvika och Grängesberg samt brobyggen efter riksväg 70 är t.ex. färdigprojekterade. På järnvägsområdet kan man se till att ytterligare rusta upp järnvägen Ludvika--Smedjebacken-- Det är viktigt att sysselsättningen åter blir ledmotivet i vårt land. Genom att sätta folk i arbete får vi också skatteintäkter som ger kommuner och landsting större möjligheter att hålla en hög servicenivå, vilket stimulerar kvinnornas arbetsmarknad. Då kan man använda de passiva kontantstöden på ett mycket bättre sätt.

Herr talman! Västmanland är fortfarande ett av landets mest industrialiserade län. Stålindustri, metallbearbetande industri, maskin och elektroteknisk industri dominerar. Dessa industrigrenar har alltsedan mitten av 1970-talet arbetat i en hård internationell konkurrens. Många industrier har tvingats till kraftiga neddragningar eller helt lagts ned, vilket drabbat många bruksorter som dominerats av en eller ett fåtal industrier. Den långvariga lågkonjunkturen slår hårt mot industrisysselsättningen i länet. Varslen och uppsägningarna har varit många och omfattande. Arbetslösheten är hög i länet. Särskilt ungdomar har drabbats mycket hårt, men länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarna har lyckats väl med att finna ungdomspraktikplatser. För närvarande sysselsätts ca 2 300 ungdomar på detta sätt. Antalet personer i arbetsmarknadsutbildning och i beredskapsarbeten är också högt. Trots dessa insatser är den öppna arbetslösheten över 9 500. Det är nödvändigt med bättre kommunikationer i Bergslagen och i Mälarområdet. På järnvägsområdet har en hel del hänt under senare år. Ombyggnaden och moderniseringen av Bergslagspendeln är i stort sett klar. Den är mycket värdefull för många orter i Bergslagen. Bygggandet av Mälarbanan är i gång. När projektet så småningom är helt klart kommer sträckan Stockholm--Västerås--Örebro att trafikeras med höghastighetståg, vilket mycket påtagligt kommer att förkorta restiden. Det är också mycket betydelsefullt för en region att ha ett väl fungerande vägnät. De senaste årens medelstilldelning har ej medgivit att angelägna projekt kunnat genomföras i den takt som varit nödvändig för regionens utveckling. Flera vägprojekt är mycket angelägna att genomföra. Jag nöjer mig med att nämna två stycken. E 18 rustas upp i Uppsala, Örebro och Värmlands län, men det återstår mycket innan E 18 får en jämn och hög standard. Det är viktigt att rusta upp vägsträckan Köping--Arboga i Västmanlands län. Om detta projekt snabbt kan komma i gång, kommer många viktiga arbetstillfällen att skapas.

Upprustningen kan ofta ske i anslutning till befintlig vägsträckning och med måttliga investeringar. Terrängen är mycket lättforcerad och flack, och upprustningskostnaden kommer att ligga långt under övriga diskuterade investeringsalternativ i nord-sydlig riktning. Bergslagsdiagonalen, som nämnts tidigare här i dag, är ett mycket dyrare alternativ. Den högre utbildningen är viktig för ett län. Högskolan Eskilstuna/Västerås är gemensam för två län. Vi i Västmanlands län anser att högskolan Eskilstuna Västerås. För Västmanlands del måste den högre utbildningen både breddas och fördjupas. De västmanländska ungdomarna måste få tillgång till ett ökat antal högre utbildningar i hemlänet. Fördjupningen bör i första hand ske inom den tekniska sektorn. Länet är ju starkt industrialiserat. Fullständig civilingenjörsutbildning bör förläggas till Västerås. För närvarande kan de två första åren läsas i Västerås, men därefter måste de studerande fortsätta vid Tekniska högskolan. När det gäller byggsysselsättningen är läget mycket allvarligt i Västmanland. Ca 31 procent av byggnadsarbetarna saknar sysselsättning. Det gäller för stat, landsting och kommun att tidigarelägga olika byggprojekt och öka reparations och underhållsarbeten för att undvika den kraftiga utslagning av byggkompetens som annars kommer att ske i länet. Herr talman! Länsborna är starkt medvetna om länets problem. Det arbetas intensivt på olika nivåer för en positiv utveckling av länet. Jag ser goda möjligheter till att komma till rätta med länets problem. Men det är nödvändigt med insatser från regering och riksdag. Satsningar på högskolan, satsningar på kommunikationer, satsningar på tjänstesektorn, satsningar på högteknologiska industrier och satsningar inom byggsektorn kan ge Västmanlands län en långsiktigt positiv utveckling.

Herr talman! I en gemensam Plattform Norr från Västernorrland, talas om ''Väl utbyggda kommunikationer -- Nyckeln till Norrlands framtid''. De långa avstånden inom Norrland och ut till de stora marknaderna utgör ett allvarligt handikapp för hela regionen. Väl uppbyggda kommunikationer är därför, tillsammans med utbildning, de viktigaste regionalpolitiska frågorna för Norrlandslänen. I ett EG-perspektiv är kommunikationerna ännu viktigare, eftersom rörlighet, handel och mänskliga kontakter underlättas ytterligare. Infrastrukturens betydelse kommer att öka alltmer. Det svenska transportsystemet måste därför utvecklas så att det bidrar till regional balans. Men förutom ökade satsningar på vägar och järnvägar krävs också stora investeringar i telekommunikationer, för att förutsättningarna skall förbättras för eftersatta regioner. Under de senaste åren har infrastruktursatsningarna ökat kraftigt. Det är både nödvändigt och glädjande. 90-talet kommer att bli infrastruktursatsningarnas årtionde i Sverige, om de planer som nu finns kan fullföljas. Herr talman! Både de direkta och indirekta sysselsättningseffekterna av infrastrukturinvesteringar är viktiga, inte minst i lågkonjunktur. Ett exempel på det är de extra medel som i olika vägpaket beslutats under 1991 och 1992. För de sex nordligaste länen handlar det om drygt 4 miljarder. Genom att de är fördelade på ett stort antal projekt över de olika länen har de också kommit att betyda ett värdefullt tillskott av sysselsättningstillfällen i dessa län. Enbart i Region Mitt är i dag 115 vägprojekt i gång för ca 2,2 miljarder, och det ger drygt 2 000 arbetstillfällen.

Ett av de mest angelägna projekten att nu gå vidare med är en satsning på Botniabanan. En förprojektering av Botniabanan och Ådalsbanan behöver snarast komma till stånd. Botniabanan handlar om en förlängning av Ostkustbanan från Sundsvall till Umeå/Vännäs men är också planerad för framtida förlängning norrut. Banverkets kalkyler för Botniabanan visar att persontrafiken ger mycket stora samhällsekonomiska vinster. Ja, enbart persontrafikvinsterna ger samhällsekonomisk lönsamhet för projektet. Men också godstrafiken ger betydelsefulla vinster. När det gäller de större vägarna är, förutom de fortsatta satsningarna på E 4, inlandsvägen riksväg 45 viktig. Den bör bli klassad som Europaväg och upprustas som en inlandspulsåder. De signaler som ges från riksdag och regering när det gäller satsningar i norr är viktiga också inför den kommande folkomröstningen om Sveriges inträde i EG. Fortsatta, kraftfulla infrastruktursatsningar i norr, däribland på Botniabanan, är positiva signaler också till dem som är tveksamma inför EG. Vi satsar för att skapa goda förutsättningar för näringsliv och enskilda också efter ett EG-inträde. Nettoexportvärdet per anställd i norra Sverige är högre än riksgenomsnittet. De förädlings och exportvärden som den norra landsdelen svarar för är av stor betydelse för hela landets ekonomi. Men för att ha kvar denna betydelse är en god infrastruktur nödvändig. Där kommer projektet Botniabanan in. Det är av betydelse inte bara för Norrlandslänens ekonomi utan för landets samlade ekonomi. Herr talman! I ett framtidsperspektiv är det betydelsefullt att landet ses som ett samverkande system. Både storstadsregioner och övriga regioner i landet behöver ges möjlighet att fungera på ett tillfredsställande sätt och så kunna uppfylla sina viktiga roller i detta system. En viktig förutsättning för god funktion är effektiva transportsystem också för Norrlandsregionen.

Herr talman! Den långa och djupa lågkonjunktur vi upplever nu har många aspekter. Jag vill för min del stanna inför problemen sådana de upplevs i Det karakteristiska för Jämtlands län är att vi under tidigare lågkonjunkturer aldrig har drabbats så hårt sysselsättningsmässigt som nu. Vi har fått en känsligare näringsstruktur under det senaste decenniet. Jordbruket har relativt sett gått tillbaka. Till detta har i hög grad 80-talets jordbrukspolitik bidragit. Vi har fått ett ökat inslag av tillverkningsoch serviceföretag, som känner av konjunkturväxlingarna omedelbart, för att inte säga brutalt. Mest anmärkningsvärt är nog ändå det som händer inom skogsbruket i Norrlands inland. Massa och pappersindustrin vid kusten har stora problem, men för en jämtlänning, som följer spelet utifrån, verkar det som om man kortsiktigt vältrar över problemen på inlandets skogsbruk. Köpen av massaved från inlandet har begränsats. Importen av virkesråvara ökar, och dessutom har ett nytt prissystem införts. Det gamla systemet med utjämning av transportkostnaderna har avskaffats, något som ytterligare drabbar inlandets skogsbruk. Tidigare talade man om 0-zoner, dvs. regioner i inlandet där allt lönsamt skogsbruk var uteslutet. Nu är vi där igen, och dessutom mer påtagligt än någonsin tidigare. Det finns ett antal sågverk i inlandet, vanligen små lokala företag, som tar hand om en viss råvarukvantitet. Hälften av den råvaran är emellertid flis, som måste avsättas vid kustens massaindustrier för att sågverksdriften över huvud taget skall vara möjlig. Som en följd av denna utveckling har arbetslösheten i Jämtlands län ökat och är nu över riksgenomsnittet. Detta är den aktuella situationen. Långsiktigt kan de nya problem som landets skogsbruk möter leda till allvarlig skada och en förändrad regional balans. Skogsbruket spelar nämligen en så avgörande roll för det norrländska inlandet att den nya avsättningssituationen hämmar utvecklingen i stort i dessa skogsbygder. Regeringen har gjort en del. Sänkta arbetsgivaravgifter har stor betydelse. Jag har själv väckt motioner om åtgärder som t.ex. skulle medverka till sänkta transportkostnader för skogsråvara. Det finns mer att göra på det området. De bygder som främst drabbas av skogsbrukets nya situation kan kompenseras t.ex. genom del i vinsterna från vattenkraftverken, som till stor del ligger i Norrlands inland. Detta är ett gammalt centerkrav som nu verkar få brett stöd, dvs. ett öre per producerad kilowattimme till kommuner och län där el produeras. Om detta har jag också väckt motioner i år. Nu väntar vi på ett regeringsförslag. Skogsråvara som inte behövs för sågverken och massaindustrin borde i ökad utsträckning kunna användas som bränsle och för produktion av metanol. Det har talats så mycket och så länge om detta att det nu snart måste hända något. Flis som massaindustrin inte vill ha borde kunna användas som bränsle i kraftvärmeverk. Ett sådant projekt utreds ju för närvarande i Jämtland. Herr talman! Som bekant upplever vi för närvarande en finans och bankkris. När jag ser hur krisen har slagit i Jämtlands län blir jag bestört. Vad var det som startade den spekulationsvåg som ledde till de enorma bankförlusterna? Ja, inte var det utvecklingen i Jämtlands län! I stället var det koncentrationen av investeringarna i byggnader och anläggningar till vissa storstadsregioner -- som om vi härifrån skulle administrera hela Europa! De osannolika fastighetspriserna i Stockholmsregionen, som var en följd av koncentrationen, spred sig ut över landet -- även till oss i Jämtlands län. Konsekvensen har nu blivit att företagare och privatpersoner i Jämtlands län har lika svårt som andra att få låna pengar av bankerna, trots att det egentligen inte är deras region och näringsliv som har förorsakat finans och bankkrisen. Vad säger oss detta? Jo, när man som den förutvarande regeringen gjorde under 80-talet, under en exceptionell högkonjunktur, struntar totalt i den regionala balansen, skapar man ett sårbart samhälle. Det straffar sig att glömma den regionala balansen. Den nuvarande arbetsmarknadsministern gör det inte. Han har t.ex. utlokaliserat ERU, dvs. expertgruppen för forskning om regional utveckling till Östersund. Vi tar det som en aktiv viljeyttring. Herr talman! Den regionala utvecklingen behöver stödjas av forskning på bred front eftersom den har så stor betydelse för samhällets utveckling.

Herr talman! Till de tyngsta frågorna i dag hör de arbetsmarknadspolitiska frågorna. I dag skiljer sig inte regionerna lika mycket från varandra som de gjorde tidigare. De flesta regioner har problem. Våra problem i Bergslagsregionen är dock av äldre datum. Vårt största handikapp är att man i vår region -- jag talar främst om Västmanland -- inte har hunnit hämta sig efter de stora industrirationaliseringarna inom gruv-, stål och verkstadsindustrin innan denna djupa nedgång kom. Läget var för Västmanland redan i ingångsläget prekärt. Nedläggningarna har redan genomförts, och utflyttningarna av både industri och människor har genomförts. Jag återkommer till en del av dessa problem. Jag vill hänvisa till Birger Anderssons anförande. Han tog nyss upp en stor del av de problem som finns i Västmanland i dag. Jag instämmer helt i hans uppfattning. Jag vill särskilt poängtera vikten av att man ser över Räta linjen. Det är den väg som mycket snabbt kan rustas upp, och kostnaderna är ringa jämfört med andra alternativ. Riksväg 68 ingår som en central del i det vägsystem som förenar regionens industrigrupper med Gävle i öster och Örebro och Göteborg i väster. Riksväg 68 är därigenom en mycket viktig sammanhållande interregional väg. Den har mycket stor betydelse för närings och samhällsliv, för kultur och för en alltmer ökande turism. Vi hälsar med tillförsikt att turistmomsen så småningom skall sänkas. Den här vägen gör mer än någon annan väg, verkligt eller tänkt, skäl för namnet Bergslagsdiagonalen. Det är därför vi anser att det är den linjen man i första hand skall rusta upp. Ett allmängiltigt problem -- som direkt berör arbetsmarknadsministerns område -- är de regler som får mycket inte bara negativa utan direkt skadliga effekter i dagens läge med den arbetsmarknadssituation som vi nu har. Jag har i dag hört flera talare klaga på stela regelsystem. I våras ställde jag en interpellation till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund och påtalade ett par av de skadliga regleringarna. Tyvärr har inget gjorts för att underlätta den svåra situation som framför allt kvinnor hamnar i allt oftare. De arbetar oftast inom tjänstesektorer där det inrättats massor av deltidstjänster. Här känner jag en djup besvikelse. Det borde vara ganska enkelt att temporärt ändra reglerna så att man får fyllnadsstämpla längre tid utan att det kostar mera. Jag skall ge ett exempel. En kvinna som har studerat juridik får en plats på en advokatbyrå. Dels klarar hon jobbet bra, dels trivs hon bra och känner att hon får möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Men så behöver företaget göra indragningar. Först sänks anställningens omfattning till 75 %. Hon får då fyllnadsstämpla ett tag. Men så går den relativt korta tidsfristen ut, och det diskuteras en sänkning till en 60-procentig anställning. Men okey -- man försöker med 75 % ett tag till. Men osäkert är det. Vad som händer är att hon kan inte stanna i det här arbetet. Hon trivs bra, och det är det som hon har utbildat sig för. Hon klarar sig inte ekonomiskt -- inte ens om hon försöker bibehålla den 75-procentiga anställningen. Men hon klarar sig om hon då i stället tar emot en uppsägning. Då får hon stämpla fullt ett år. En annan kvinna anställs i stället. Det blir dyrt för firman som skall skola in en ny medarbetare. Dessutom blir det för en kort tid, eftersom inte heller den nya medarbetaren kan leva på 60--75 % Herr talman! Det här är ett av många exempel som jag har kommit i kontakt med. Det visar tydligt hur ett alltför stelt regelsystem kan stjälpa i stället för hjälpa. Jag är medveten om att skärpningen infördes, eftersom systemet här, som så många gånger annars, hade missbrukats. Det behövde ske en åtstramning. Jag hoppas att arbetsmarknadsminister Hörnlund lyssnar eller läser protokollet och att han i ett läge som är så radikalt annorlunda ändå försöker att temporärt ändra förhållandena. Det går att kontrollera med hjälp av intyg från arbetsgivare eller arbetsförmedling. Jag vill återkomma till de speciella problem som vi upplever i dag i Västmanland. Som jag tidigare nämnt har vi inte bara nytillkomna problem i Västmanland. Den stora, tunga, ensidiga industristrukturen har slagits sönder. I stället har man försökt satsa på småetableringar bl.a. inom viss tjänstesektor. Det blev en viss hjälp när För att vi skall kunna skapa ytterligare arbetsplatser och för att medelstora företag skall kunna utvecklas är det i dag nödvändigt att vi t.ex. Jag vet att detta finns med i planerna. Jag vill bara poängtera hur viktigt det är att frågan inte skjuts upp utan att utbyggnaden kommer nu. Det skulle nämligen vara av största betydelse för företagsetableringar. De flesta nya företag är mycket små och brottas med tunga kostnader i initialskedet innan de kommer i gång. En annan för oss mycket viktig fråga gäller lokaliseringen av den framtida skogsmästarutbildningen. Den framtida skogliga utbildningen har varit föremål för utredningar, och förändringar har föreslagits. Man reser krav på förändringar i det förslag som antogs 1992. Jag är medveten om att den högre skogliga utbildningen inte kommer att ha en sådan dimension att den kan splittras på för många orter. Men jag menar att södra Bergslagen har en naturlig traditionell förankring i skogsbruk och skoglig utbildning. Det genererar många arbeten i det så hårt drabbade
Herr talman! Min replik skall bli mycket kortfattad. Jag vill bara säga till Birgit Henriksson att det till arbetsutskottet under den allmänna motionstiden har kommit ett stort antal motioner som rör 150 Även socialdemokraterna -- den socialdemokratiska gruppen -- har skrivit en motion om att man skall upphäva denna regel. Det krävs inget riksdagsbeslut för att justera detta, utan det räcker med ett regeringsställningstagande. Jag hoppas att Birgit Henrikssons partikamrater i arbetsmarknadsutskottet lyssnar på Birgit Henriksson och att vi ganska snabbt skall kunna komma fram till en överenskommelse. Det är precis som det beskrivs -- denna regel som var bra i en högkonjunktur har fått motsatt verkan i en lågkonjunktur. Man kan säga att den har blivit kontraproduktiv. Därför är det viktigt att man ändrar på denna regel så fort som möjligt.
Herr talman! Jag tackar för den upplysningen. Jag har själv drivit dessa frågor under många år. Som jag sade i mitt anförande hör nämligen Västmanland till de län som mycket länge har varit drabbade. För oss har det inte varit fråga om en plötslig konjunkturförändring, så som har varit fallit i stora delar av Sverige. Vi har tidigt haft stora företagsnedläggningar. Gruv-, stål och verkstadsindustri har lagts ner. Många av våra järnbruk är också borta. Därför har jag länge ansett att just denna regel har drabbat kvinnor hårt och behöver ändras. Jag är glad för all draghjälp. Jag tror att man måste kunna vara flexibel inom alla regelsystem och kunna justera dem i förhållande till konjunkturerna.
Herr talman! Jag tror att vi är helt överens. Jag vill bara göra Birgit Henriksson uppmärksam på en sak. Ett par händelser har inträffat under hösten. Jag tror att Arbetsmarknadsstyrelsen håller på att se över detta. På en arbetsplats -- i det här fallet en mycket stor arbetsplats -- har man t.ex. träffat överenskommelser om att införa halvtid för i stort sett hela arbetsstyrkan. Därigenom utnyttjar man arbetslöshetsförsäkringen för ett slags medveten planering. Det är naturligtvis inte bra. Jag vet inte vilken slutsats man kommer till i undersökningen, men under alla omständigheter är det min uppfattning att man trots detta behöver förändra 150-dagarsregeln just nu. Vad som behöver göras på litet längre sikt är det för tidigt att säga. Men under den här konjunkturen är det viktigt att man tar bort den här regeln.

Herr talman! Infrastruktursatsningarna har kommit i blickpunkten på ett speciellt sätt under de senaste åren. Som jag ser det finns det två förklaringar till detta. För det första befinner vi oss i en betydande investeringsfas, vilket är ovanligt nu när det skärs och spars på alla andra områden. För det andra engagerar kommunikationsfrågorna svenska folket på ett speciellt sätt. Inom kort får vi ta del av två propositioner. Den ena handlar om trafiksäkerhet, och den andra om investeringar i trafikens infrastruktur. Det är således två mycket viktiga propositioner. När det gäller den långsiktiga inriktningen menar jag att vi nu kan hålla isär politikerrollen och tjänstemannarollen. Vi skall som politiker lägga fast de långsiktiga målen, se till att den övergripande verksamheten fungerar, bestämma investeringsvolymen och fördelningen mellan olika infrastrukturslag och prioritera mellan miljö, säkerhet och framkomlighet -- för att nämna några exempel. Verken -- såsom Banverket och Vägverket -- skall sköta detaljerna utifrån den kompetens som där finns. Det gäller prioriteringsordningen, dvs, hur och i vilken ordning man skall bygga för att maximalt kunna nyttja de investeringsmedel som kommer fram. Riksdagen har hos regeringen begärt en presentation av den långsiktiga inriktningen av infrastruktursatsningarna. Man kan förmoda att det som nu läggs fram kommer att kännas ovant för många politiker att hantera. Det gäller särskilt för dem som under de senaste årens svekdebatter har gjort sig till hjältar i lokalpressen genom att i tid och otid ha ondgjort sig över att det inte satsas tillräckligt på vägen eller järnvägen utanför den egna husknuten eller därför att spaden inte har satts i marken tillräckligt fort hemmavid. En långsiktig, övergripande plan omfattar stora pengar och sträcker sig över flera år. Det betyder också att vi politiker måste släppa detaljerna och i stället börja syssla med helheten. Förstår vi inte detta, ja då förstår vi nog inte heller vad vi egentligen har begärt från regeringen. Det har från visst håll svävat ut över landet som en politisk myt att ingenting görs och att byggena inte kommer i gång. Men låt oss ändå slå fast att från besluten 1991 har så gott som alla stora projekt kommit i gång. Av de sysselsättningsorienterade paketen på drygt ett tusen projekt har en tredjedel redan avslutats, en tredjedel pågår och en tredjedel påbörjas inom kort. Visst förekommer förseningar, men som regeringens utredningsman nyligen slog fast: Det mesta går trots allt enligt tidsplan, och förseningarna är ganska små. I det här sammanhanget måste vi också vara realistiska och veta att infrastrukturens betydelse som sysselsättningsinstrument har fått helt orimliga proportioner. Det skulle krävas närmast astronomiska investeringsbelopp för att det märkbart skulle sätta spår i arbetslöshetsstatistiken. Vi måste vara observanta så att inte ''dammsugaren'' som söker sysselsättningsobjekt hackar sönder vettiga helhetslösningar när det gäller den framtida infrastrukturen. Vi satsar i och för sig på sysselsättningsfrämjande objekt, men det är objekt som inte alltid är rätt vare sig i tid eller plats. Herr talman! Jag vill till sist nämna några ord om avregleringen. Syftet med avregleringen är att nå upp till de övergripande trafikpolitiska målen, nämligen att kunna erbjuda landets alla medborgare en tillfredsställande, säker och miljövänlig transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Det är inte detsamma som att ord som regler, tillstånd och koncessioner försvinner ur terminologin. I själva verket betyder avregleringen också att man måste stifta nödvändiga lagar för att den skall lyckas. Jag tycker att avregleringen av taxinäringen är ett exempel som med all tydlighet visar på en avreglering som inte tog till vara konsumenternas och de seriöst arbetande taxiföretagens intressen. Regeringen tvingades därför i höstas att i tre olika propositioner lägga fram förslag till lösningar inom näringen. Det handlar inte om att återgå till en reglerad marknad, men en aktiv och uthållig eftervård har också sin plats i avregleringens spår.

Herr talman! Varje vardag blir 462 människor arbetslösa. Det innebär att drygt tio tusen har mist sitt arbete bara sedan den 11 januari, då regeringen presenterade sin finansplan och budget. Vi har en regering som ingenting gör och som ingenting har förstått och ingenting lärt av andra länder som tillåtit att arbetslösheten att stiga. Det vi nu upplever på arbetsmarknaden är ingenting annat än en stor tragedi för Sverige som nation men framför allt för tusentals svenska kvinnor och män. Arbetslösheten är i dag en realitet i alla regioner. Denna gång är inte storstäderna förskonade från arbetslöshet. Med våldsam kraft drabbas t.ex. Stockholms län av arbetslösheten. I januari var närmare 75.000 personer arbetslösa och av dem var drygt 17 % ungdomar under 24 år. Ingen fråga är viktigare än arbetslösheten. Inga åtgärder är viktigare än sådana som kan bromsa arbetslöshetens utbredning. Ingenting är viktigare än att vi i denna kammare över partigränserna kan samlas kring de förslag som ligger på riksdagens bord och som omedelbart skulle kunna få stopp på arbetslöshetens ökningar. Herr talman! Alltför sällan diskuterar vi de grundläggande levnadsvillkoren i de regioner som vi representerar. Många människor känner inte igen sig i den politiska retoriken. Verkligheten är inte bara svart och vit. Det gäller inte minst levnadsvillkoren i Stockholms län. Här bor 1,9 miljoner människor, eller ca 20 % av Sveriges befolkning. Stockholms län är den mest tätbefolkade regionen, samtidigt som tiotusentals människor bor i vad som kan liknas vid en glesbygd. Här finns de rikaste och resursstarkaste människorna, men även de fattigaste och sköraste. Här finns de mest slitna bostadsområdena, men även de bästa boendemiljöerna. Här finns en mångfald människor från olika delar av världen, men också en växande främlingsrädsla och gryende rasism. Här finns de allra mest utsatta människorna i vårt land. Här bor de HIV-smittade, missbrukarna och de hemlösa. Men här finns även de allra mest resursstarka personerna i Sverige. Så är det i Stockholms län. Här finns bra och dåliga levnadsvillkor, möjligheter och problem sida vid sida. Storstockholm är onekligen kontrasternas och ojämlikheternas region. Denna smältdegel av människor i Stockholms län innebär naturligtvis en enorm utvecklingspotential inför framtiden. Möjligheterna överstiger vida de problem som finns i regionen, än så länge. Jag, liksom tusentals andra invånare i den här regionen, är djupt oroade över den politik som nu bedrivs av den borgerliga majoriteten här i riksdagen, i landstinget och i många kommuner. Flera kommuner i Stockholms län är nyliberalernas experimentverkstad -- låt mig säga det. Moderatpolitiken tar sig bl.a. uttryck i skattesänkningar, sämre kvalitet på den kommunala servicen, privatiseringar av offentlig sektor och en urholkad lokal demokrati.

Det är frågan. Runt om i Stockholmsregionen växer oron och vreden över den här politiken. Människor demonstrerar och protesterar mot den borgerliga politiken. En folkrörelse mot nyliberalismen håller på att växa fram. Nu krävs det en ny politik, även för Stockholms län. Den måste utformas i riksdagen och följas upp i kommuner och landsting. Vi socialdemokrater i stad och län har i en motion talat om alla de projekt som kan komma till stånd för att lösa arbetslöshetsproblemen. Vi säger också att vi inte kan begära mer statsbidrag samtidigt som vi har låga kommunala skatter. Därför måste det kommunala skattestoppet bort -- och det måste bort nu. För att hela Sverige skall kunna leva måste Stockholmsregionen utvecklas. Det i sin tur kräver samarbete och förståelse från olika regioner med olika problem. För Stockholms del innebär det att slå vakt om storstadens dynamiska roll i nationell utveckling och samtidigt förbättra välfärden, tryggheten och rättvisorna för de många vanliga medborgare som bor i det här länet.

Herr talman! Näringsministern lyser med sin frånvaro. Det är inte första gången vi inleder en debatt inom detta viktiga sakområde utan att han finns i kammaren. Det är trist. Vi har ju all anledning att tala om näringspolitik. Sverige befinner sig i en djup kris. Det är i första hand en industrikris. 200 000 människor har förlorat sina arbeten, 15 % av produktionen har slagits ut. En näringspolitik som skall kunna vända på detta måste ta en bred ansats, engagera flera politikområden och få fart på statliga insatser som ger förutsättning för företagare och anställda i såväl industri som offentlig sektor att medverka till den tillväxt som är nödvändig för att Sverige skall ta sig ur krisen. Vi socialdemokrater har lagt ett omfattande program för att stimulera en sådan utveckling. Det har tidigare redovisats av Ingvar Carlsson och Ingela Thalén. Jag kan för min del göra en kort resumé genom att säga att vi lägger tyngdpunkterna vid forskning, teknisk utbildning, satsning på infrastruktur och en rejäl satsning på byggandet i form av underhåll, reparation och ombyggnad. Inte bara för arbetslösa byggnadsarbetares skull, inte bara för att möta stora behov inom det samhälle vi alla lever i, utan också för att se till att vi klarar den del av industrin som i så hög grad är kopplad till byggnadsverksamheten. Vi har bakom oss en intensiv politisk höst som rymde en historisk uppgörelse över blockgränserna. Den uppgörelsen var en förutsättning för att vi skulle få tilltro till det politiska systemet. Förhandlingarna innehöll många svåra beslut. Det gavs och togs. Vi socialdemokrater medverkade därför att vi, som största parti, kände ett ansvar för landet. De uppgörelser som då ingicks skall hållas. Skulle de ensidigt brytas innebär det att de diskussioner som har förts här på förmiddagen, med partiledarna i spetsen, blir meningslösa i de delar som handlar om samverkan över blockgränserna. Det finns också anledning att säga att ett bekymmer, som jag ser när jag är ute i landet och möter dem som arbetar i näringslivet, är den bristande tilltro som där finns till Näringsdepartementet och dess ledning. Det är få som i dag har en tilltro till de överdrivet ideologiska lösningarna i politiken. Det är pragmatism och samarbete som gäller. De två älsklingsprojekt som har omhuldats så varmt av Näringsdepartementet har mötts av kallsinne bland människor i näringslivets vardag. Det finns riskkapitalbolag som nu har urartat så till den milda grad att man dessutom börjar tala om insiderbrott i samband med att de som har pengar tänker sig att via marknaden skifta ut ett pensionskapital där man för rena kronor betalar, inte en krona för en krona, utan 70 öre. Det var det som Ny demokrati åstadkom tillsammans med Per Westerberg i den här kammaren. Detta nydemokratiska Babels torn kommer snart att falla samman. Vad som gör det hela än mer obehagligt, utöver det sakliga, utöver schackrandet med pensionspengarna, är att det nu också börjar talas om handlingar som är i strid med gällande lag. Jag förutsätter att näringsministern som har direkt insyn i bolagen tar sådana initiativ att han klarlägger att inga insiderbrott har begåtts. Det andra stora projekt som har bedrivits av Näringsdepartementet har gällt privatiseringkampanjen. Där har verkligheten satt käppar i hjulet. Vi har fått en situation där vi saknar kapital i landet. Vi ser små livsdugliga företag, som vill in på börsen, säga att de inte kan gå till Stockholmsbörsen längre eftersom det inte finns något riskkapital. De går utomlands. I det läget driver staten en kampanj för att tränga sig före i kön. Det innebär att etablerade statliga företag som fungerar, därför att det är ideologiskt riktigt för sittande regering och dess näringsminister, tränger sig före i kön och vill ha de få riskkapitalkronor som finns. Det har handlat om SSAB; vi får se var det slutar. Nu kommer det, enligt pressuppgifter, tydligen snart att handla om Celsius. Det är allvarligt, eftersom detta gör att svenskt näringsliv kommer att fungera sämre. Detta gör att vi inte får utrymme för nysatsningar i de företag som så väl behöver riskkapitalförsörjning. I båda dessa fall handlar det om ideologiska projekt som uppenbarligen saknar förankring i den vardag som våra företagare lever i. Jag vill, herr talman, som sammanfattning säga att vad Sverige nu behöver är en politik som syftar till samarbete mellan samhället, staten och näringslivet -- en politik där vi lägger de ideologiska övertonerna åt sidan. Vi har inte längre råd att göra fel. Vi måste göra rätt. Så hårt trängda är vi, och då har vi inte råd med de nyliberala experiment som dagens näringspolitik är ett uttryck för.

Herr talman! Att näringslivet är navet i den svenska ekonomin och att tillväxten i produktionen är förutsättningar för de olika trygghetssystemen i samhället är i dag alla partier överens om. Däremot inte om hur detta mål skall uppnås. Regeringen hade ursprungligen målsättningen att det i första hand gällde att förbättra förutsättningarna för landets 400 000 småföretagare. Tyvärr har samarbetet med Socialdemokraterna förhindrat eller bromsat beslut om exempelvis ett antal skattelättnader. Kvittningsrätten mellan inkomst av tjänst och underskott i förvärvsskälla, skattefria avsättningar till periodiseringsfonder, uppskov med beskattning av lagerreserver, utjämning av valutaförluster, som vi i Ny demokrati nu motionerar om, är åtgärder som redan borde varit genomförda för att stimluera till expansion och nyföretagande. Samtidigt måste vi genomföra åtgärder som stoppar den negativa utvecklingen, exempelvis bromsa den katastrofala konkursutvecklingen. 1991 hade vi 17.500 konkurser, 25 000 år 1992, vilka resulterade i 5,7 resp. förfärande 25 miljarder i leverantörsförluster. En lavinartad ökning med åtföljande kapitalförstöring och ökad arbetslöshet. Av de 25 miljarderna ligger ungefär 15 miljarder på småföretagen. Ny demokrati motionerar nu om alternativa snabba lösningar för att eliminera de katastrofala verkningarna av konkurserna, antingen genom en ändrad prioriteringsordning av leverantörsfordringar, en maximeringsersättning på 75 % till bankerna, eller genom statliga, skattefria 2-årslån till drabbade leverantörer. Det vore märkligt om inte riksdagen redan i vår kan fatta ett beslut i denna för landet så viktiga ekonomiska fråga. Med den tidsbegränsning som gäller, vill jag nu, herr talman, ägna resten av mitt anförande till att kommentera och fästa näringsministerns och ärade ledamöters uppmärksamhet på det strypmord på uppfinnare som regeringen är på väg att fullfölja. och BURE tillgodoser delvis de expansiva företagens behov av exempelvis ett utökat aktiekapital. Genom omstruktureringen av Industrifonden till Industri och nyetableringsfonden erbjuds riskkapital för nya projekt i redan etablerade små och medelstora företag, och lån till nya företag som aktie eller rörelsekapital. Genom NUTEK kanaliseras bidrag ut till landets teknikbyar, som oftast arbetar med direkt anknytning till universitet och högskolor. Fram till den 1 juli 1992 disponerade NUTEK dessutom 75 miljoner för s.k. närings och innovationsbidrag, som oftast genom utvecklingsfonderna kom de enskilda uppfinnarna och idéverksamheten i småföretagen till del. De är alltså indragna från och med den 1 juli. I nuläget, när vi med alla medel måste söka främja tillväxten inom industrin och få fram nya idéer och produkter stryper regeringen och NUTEK anslagen till landets alla enskilda uppfinnare och innovatörer. Är det en klok besparing herr statsråd? Tyvärr räcker det inte med detta. För att starta och utveckla en idé kan en uppfinnare i dag ta kontakt med Svenska uppfinnarföreningens lokala representant -- man har byggt upp ett nätverk på 22 personer över landet. Där har den potentiella uppfinnaren ett bollplank på gräsrotsnivå som kan biträda vid en första utvärdering av idéerna. Redan i dag samarbetar en del av dessa rådgivare med de lokala utvecklingsfonderna. Verksamheten baseras till stor del på ett anslag från NUTEK på 6 miljoner. Enligt ett styrelsebeslut som NUTEK tog för en vecka sedan kommer man att halvera det här anslaget. Man anser att det centrala kansliet bör kunna finansieras på annat sätt. Vi i Ny demokrati är som bekant inte mycket för statliga stöd till organisationer och intresseföreningar. Men om det är någon organisation som skulle behöva det här stödet så är det Svenska uppfinnarföreningen. Att, i en tid då vi verkligen behöver främja innovationsklimatet, strypa dessa nålpengar -- som man kan betrakta dem som -- till Svenska uppfinnarföreningen kan väl inte vara ett rimligt beslut? Jag förväntar mig och hoppas att näringsministern kan medverka till att NUTEK ändrar beslutet om denna neddragning. Avslutningsvis vill jag understryka behovet av att komplettera de beslutade satsningarna på riskkapitalbolagen med en innovationsfond på 100 miljoner som fyller det tomrum vi i dag har för enskilda uppfinnare och små innovationsföretag. Fonden skulle administreras genom nyetablerade produktråd i utvecklingsfonderna. Produktråden skulle sammansättas av sakkunniga från näringslivet och Svenska uppfinnarföreningens lokala rådgivare; allt enligt vår aktuella motion i frågan. Vi behöver en offensiv näringspolitik och inga strypmord på uppfinnare för att främja tillväxten här i landet, herr statsråd.

Herr talman! Detta är en sorts summering i halvtid av vad regeringen har åstadkommit på näringspolitikens område. Omdömet är inte nådigt. Tyvärr har regeringspartierna valt att lägga ansvaret för denna viktiga del av politiken hos de ideologiskt mest belastade nyliberalerna i regeringskretsen. Därför ligger ett tungt ansvar på samtliga regeringspartier. Vi har haft ingående debatter här i kammaren i flera år om riskkapitalförsörjningen för små och medelstora företag, framför allt har det gällt satsningar på ny teknik och nya teknikbaserade produkter. Behovet att utveckla de uppfinningar som görs på svenska tekniska högskolor i anslutning till detta är uppenbart. Det finns massor av exempel på hur utvecklingsbara idéer har exporterats och exploaterats utomlands. Mest uppmärksammat är väl de svenska upptäckterna av vätskekristaller som försvann i japanska Canon och som sedan har förfinats och utvecklats till platta bildskärmar. Det finns nya exempel på hur svårt det är att få pengar, till blygsamma summor, för att satsa på den här typen av näringspolitiska framtidsinsatser. Små behov, under 10 miljoner kronor, går det inte att via det ordinarie kreditväsendet, via riskbolag eller via andra kanaler få fram medel till. Det är absurt att det samtidigt finns en riskbenägenhet hos svenska folket att sätta över 150 miljoner kronor i veckan på spel hos Tipstjänst. Jag tror att svenska folket också är berett att satsa dessa pengar på framtidssatsningar. Detta är vardagen under moderat näringspolitisk ledning. Regeringen har ansvaret för att kreditmarknaden fungerar. Men regeringen tar inte detta ansvar. Det är till stor skada för svensk ekonomi, för svensk företagande och för svenska löntagare. Bankerna lever inte upp till rollen som kreditgivare. De har blivit skotträdda i debatten efter den stora bankkraschen. Staten är i dag ägare av banker, och genom Bankstödsnämnden har staten ett avgörande inflytande över hela banksektorn. Regeringens uppgift är att se till att utlåning sker på rimliga villkor och till sunda projekt. Riskkapitalbolagen har nämnts. Vi vet i dag att de stora bolagen har fått använda en halv miljard kronor av löntagarnas pengar för att stoppa en attack från finanshajarna i Proventus. Dessutom har man fått använda sin energi och tid, som i stället skulle ha använts till att lägga upp strategier och att placera pengar i riskprojekt. Regeringen har ett kollektivt ansvar för att det blivit så här, som beror på att man, tillsammans med Ny demokrati drivit igenom att privatisera löntagarnas fondpengar, samtidigt som riskkapitalbolag skulle skapas. Vad säger ni folkpartister och centerpartister, som värnar om små och medelstora företag, om detta? Vi kan konstatera att efter halva mandatperioden står Sverige utan fungerande riskkapitalförsörjning. Vad vi har fått är ett namnbyte på Industrifonden. Utvecklingsfondernas medel har minskats. NUTEX roll har nedvärderats. Vi har även fått EKH-lån för frisörer, för att citera en lundensisk riskkapitalförsörjare och eldsjäl på området. Miljön är framtiden för de svenska företagen. Det finns en uppenbar risk, när vi nu vill försöka få hjulen inom industrin att rulla igen, att man låter miljöhänsyn stå tillbaka. Man satsar på det som är mest påträngande och reagerar kortsiktigt. Det får inte bli så att vi uppskjuter eller mildrar kraven på de miljöstörande företagen eller på den energikrävande produktionen. Vi måste även nu agera långsiktigt och ta till vara den dynamik som finns i en nödvändig skärpning av miljökraven. Det leder till bättre konkurrensförmåga, tekniska förbättringar och innovationer. Givetvis är det så Sverige, som industrination, skall möta framtiden. Ett rätt sätt att möta framtiden på är med högt teknikinnehåll och med energisnål och råvarusnål produktion. Internationella marknader växer. Behoven i våra närområden är stora. Behoven i hela Östeuropa är gigantiska. På vissa områden ligger vi bra till. Våra företag är väl rustade, för andra är situationen sämre. Utvecklingen av alternativ energiproduktion håller för lågt tempo. Enligt energi och jordbruksuppgörelsen skulle det vara ett prioriterat område. World Watch Institute sade detta i går om alternativ energiproduktion. Svensk bilindustri har på ett skandalöst sätt försummat sin miljöprofil. Man behöver bara jämföra Volvos och Saabs lansering med Toyotas och med tysk bilindustris lansering. Svensk bilindustri ligger långt efter. Vänsterpartiet vill satsa på miljöteknik och program för bioteknik, för att möta framtiden.

Herr talman! Konjunkturförloppet, som det nu ser ut runt om i världen, avviker i mycket stor utsträckning från vad vi har sett i tidigare omgångar. Vi har kunnat se en mycket stark ekonomisk återhämtning i USA, med en tillväxt de senaste sju månaderna på plus 3,7 procentenheter. Samtidigt fortsätter Västeuropa nedåt i konjunkturdalen, och Japan har en helt annan typ av konjunkturkris i förhållande till Västeuropa. Vi kan samtidigt se en mycket snabb ekonomisk expansion i Sydostasien, södra Kina och även Vietnam. Konjunkturerna i världen går ej längre i takt, utan fungerar olika i olika världsdelar. Vi kan också se betydande strukturella förändringar i vad som sker runt om i världen. Vi kan se att olika branscher har olika konjunkturförlopp i förhållande till vad som var vanligt tidigare. Vi kan också se hur det har skett förändringar i arbetsfördelningen mellan olika nationer och mellan olika företag. I Sverige har vi kunnat se att de svenska företag som varit utsatta för internationell konkurrens har varit utomordentligt konkurrenskraftiga och dessutom haft en prisnivå som i många fall har legat lägre än i omvärlden. Vi har samtidigt kunnat notera att den del av näringslivet som endast haft inhemsk konkurrens haft en prisnivå som har legat klart högre än i omvärlden, och de som har arbetat närmast under monopolliknande former har legat mycket över vad som har varit vanligt i övriga Det har lett till att vi har haft delvis felaktiga strukturer i svenskt näringsliv och svensk offentlig sektor. De senaste 20 åren har präglats av ett mycket snabbt stigande skattetryck, samtidigt som den offentliga sektorn har expanderat och därmed den konkurrensutsatta sektorn har minskat i relativ betydelse. Det är inte bara där den avtagande ekonomiska tillväxten kan spåras i Sverige. Den kan också spåras i den industriella utvecklingen i Sverige, där vi av tradition har varit mycket beroende av bruksföretag, som gjort allt från ax till limpa inom samma företag och därmed haft litet av egenregiverksamhet kvar. Det är den stora förändringen vi nu ser, inte minst inom underleverantörsleden, där de stora företagen, exempelvis bilföretagen, nu går ut på en internationell marknad, där det är full konkurrens mellan olika underleverantörer. Nu matchas underleverantörerna i Sverige mot all världens underleverantörer, i stället för att de var närmast unika i sina leveranser till de svenska företagen. Samtidigt får de via svenska bilföretag möjligheter att konkurrera med underleverantörer till andra bilindustriföretag i andra världsdelar och därmed större marknader. Det skapar produktbyten, långa serier och arbetsfördelning, på ett sätt som vi kanske inte har sett på många år i Sverige. Vi ser också en förändring inom näringslivet, där man börjar försöka ta till vara de små företagens organisation även i de stora företagen. ABB använder ett system, som har olika namn i olika företag, där man försöker göra små verkstäder av stora, där arbetskraften ges bättre drivkraft, bättre förtroende att sköta både inköp, distribution och produktionsplanering och därmed blir något av självstyrande grupper, med mycket kraftiga produktivitetsförbättringar som resultat. Den här stora strukturella förändringen har kommit relativt sent i många delar inom svenskt näringsliv, och den kommer ännu senare i delar av offentlig sektor, men jag tror att den är nödvändig för att förstärka vår internationella konkurrenskraft och ett effektivare utnyttjande av våra samlade resurser. I en sådan situation som Sverige befann sig i hösten 1991, med sjunkande, närmast negativ tillväxt, ökande arbetslöshet och ett mycket snabbt ökande budgetunderskott, finns det egentligen bara en sak som en regering kan satsa på, nämligen att snabbt öka tillväxten i ekonomin och produktiviteten i näringslivet. Det är det som denna regering har satsat på. Strukturomvandlingen i näringslivet måste därmed gå snabbt. Strukturomvandlingen i offentlig sektor måste gå snabbt. Vi måste hantera finanskrisen och 80-talets kasinoekonomis resultat. Det är därför vi för en politik för en stram budget -- inte för att det strama i budgeten i sig är det centrala. Genom att hålla tillbaka statens lånebehov skapar vi förutsättningar och utrymme för att sänka räntorna och därmed för ett konkurrenskraftigare näringsliv. Vi har nu under ett och ett halvt år fattat beslut i denna kammare om totala nedskärningar i statsutgifter som belöper sig till 70 miljarder. Av dessa hamnar 40 miljarder på sänkta belastningar för det svenska näringslivet. Det är en utomordentligt stark konkurrensförbättring. I dag kan vi nog tala om konkurrensförbättringar i svenskt näringsliv på mellan 15 och 20 %, som är bland de största vi har fått i modern tid och som vi nu måste förvalta genom låg ränta och låg inflation, så att vi inte upprepar 80-talets misstag i den s.k. Vi har därutöver gjort mycket stora satsningar -- större än vad som har gjorts i modern tid i Västeuropa -- på mindre och medelstora företag, med en ansvarsfull riskkapitalförsörjning, där systemen har visat sig fungera väl och börjar jobba väl, för att steg för steg förbättra försörjningen av riskkapital till de mindre företagen. Vi förändrar incitamenten för småföretagen, förändrar arbetsrätten och avreglerar för att stärka deras situation. Vi påbörjar arbetet med förändringen av offentlig sektor, för att släppa loss utvecklingskraften och förmågan att ta initiativ. Precis som man gör i verkstäderna i ABB eller i andra företag, behöver man ta till vara initiativkraften hos de anställda i stora delar av offentlig sektor. Vi har genomfört en ny konkurrenslag, en upphandlingslag, som kommer att få stora effekter i bättre prisnivåer och bättre fungerande konkurrens i landet. Vi har på ett år tredubblat investeringarna i s.k. infrastruktur, och vi har släppt loss nya, mycket stora ramar för ökade satsningar på utbyggnad av vägar, järnvägar, telekommunikationer och flygplatser, som stärker svenskt näringsliv. Inom några veckor kommer vi därutöver tillbaka till denna kammare med en av vår tids största satsningar i Sverige på expansion inom industrirelevant forskning, som skall stärka kunskapsöverföringen till det svenska näringslivet och göra att vi bättre kan ta till vara vad som kommer fram i universitet och högskolor, i nya produkter, nya företag och nya arbetstillfällen. Vi fortsätter även arbetet med privatiseringen av statliga företag, men vi gör det inte av hysteriskt ideologiska skäl. Vi har sagt att vi skall gå till marknaden med Celsius Industrier i vår, beroende på att det fattades ett beslut redan under den gamla regeringens tid om att göra det, plus att det är nödvändigt för företaget, om man skall kunna delta i strukturarbetet inom försvarsindustrin i såväl Sverige som övriga Europa. Kan man inte vara med och betala struktureringen med egna aktier, har man inte möjligheter att utvecklas och ta till vara resurserna. Vi vill att våra spelare, våra företag, skall vara ute på plan och agera i stället för att sitta i omklädningsrummet och tjura. Det är inte genom höjda skatter, arbetsgivaravgifter och energiskatter på produktionen som vi får nya arbetstillfällen i näringslivet, utan det är genom att vi ser till att förbättra förnyelsen och förnyelsekraften. Det är därför vi gör satsningar på nyföretagande, små och medelstora företag, även på uppfinnare och på deras möjligheter, vilket vi bl.a. kommer tillbaka till i forskningspropositionen. Vi har alltså fått de största konkurrenskraftsförbättringarna i modern tid för svenskt näringsliv under ett och ett halvt år, de största satsningarna på småföretagens riskkapitalförsörjning och avregleringarna på mycket länge, en ny konkurrenslag sant en mycket kraftig satsning på infrastruktur, på såväl vägar och järnvägar som utbildning. Vi kan redan se delar av förändringarna. Ericsson kom i går med ett mycket bra resultat, som visar på en ganska snabb förändring i konkurrenskraften. Ett av de största svenska industriföretagen rapporterade i förra veckan att man hade tillverkande enheter i 25 länder och att de mest kostnadseffektiva nu låg i Sverige. Det finns anledning till gryende optimism.

Herr talman! I näringsministerns anförande fick vi höra mycket om hur problemen med riskkapitalförsörjningen skall lösas. Hur skall man komma ur detta hav, där finanshajarna jagar billiga pengar och skaffar sig riskkapitalförsörjning, och i stället få pengarna att gå till företag som har långsiktiga projekt med osäker framtid? Det är ju vad vi behöver. Per Westerberg talade om underleverantörerna och deras problem.

Det är alltså helt fel att i det läget lägga ned VT-delegationen, vars verksamhet riktar sig just till underleverantörer. Jag tycker att Ericsson är ett bra exempel på ett svenskt företag som har vuxit upp och utvecklat sina produkter i intensiv samverkan med den offentliga sektorn, med Televerket. Den typen av politik behöver vi mer av -- samverkan mellan samhället som beställare av nyttiga produkter och svenska företag, försörjda med duktiga ingenjörer via den offentliga sektorn. Jag tror att Per Westerberg är ganska ensam om uppfattningen att nya avgifter och krav inte ger nya jobb. Det är just vad de gör! Det ser man världen över. I de stora länderna, som Japan och Tyskland, ser man att skärpta krav på miljöområdet -- på resurssnål, cyklisk, energisnål produktion -- åstadkommer nya produkter för en växande marknad och för angelägna behov. De statliga företagen, Per Westerberg, behöver inte säljas ut. Det är kanske t.o.m. så att staten bör vara mer aktiv och agera och omstrukturera företag som inte klarar det av egen kraft. Det var inte så illa att man under förra lågkonjunkturen hjälpte upp stålindustrin och gruvorna med statliga satsningar. Resultatet blev rätt bra. SSAB och Procordia blev inte så dåliga. Varvssatsningen var kanske misslyckad; den byggde på en felaktig analys. Jag tror att det behövs en mer aktiv samhällelig och statlig politik för att komma ur krisen.

Herr talman! Riksdagen fattade beslut om att de delar av löntagarfonderna som skulle användas till riskkapital till småföretagen skulle återbetalas till de företag som hade betalat in pengar till löntagarfonderna. Vi har försökt skapa ett system med konkurrens mellan flera olika bolag. Det garanterar bäst att man verkligen anstränger sig att åstadkomma bra resultat. Det som hände i förra veckan var det mycket naturliga att man såg till att det fanns ett antal företag som ville köpa aktier när många företag vill sälja sina aktier. När man i riskkapitalbolagen får 16 000 ägare av vilka kanske 15 000 inte vill vara ägare får man ett stort säljtryck, och då är det naturligt att de s.k. portföljbolagen Atle och Bure går in och agerar market maker, dvs. köper upp aktier och sedan placerar ut dem hos andra ägare som vill ha ett mer långsiktigt innehav. Detta gör man för att hålla priserna på rimlig nivå och för att få en fungerande marknad under en ganska tumultartad period, som det med nödvändighet måste bli.

Då marknadsför man svenska underleverantörers kompetens och lyfter ut deras konkurrenskraft i världen. Jag tror att den typen av lösningar är mycket viktigare än olika statliga bidrag. Jag tror att vi i stället skall se till att vi får ett starkt och konkurrenskraftigt näringsklimat med lägre kostnadsnivå än vad som är vanligt i de flesta konkurrentländer. Så till statliga företag. Jag är fullständigt övertygad om att man inom Svenskt stål i dag är mycket lycklig över att företaget inte är statsägt, om man så får uttrycka det, eftersom de flesta stålföretag i dag drabbas av strafftullar i USA. Risken hade varit stor att Svenskt stål, som ett antal andra stålföretag ute i Europa, hade råkat ut för mycket större strafftullar om företaget hade varit statsägt, eftersom man alltid misstänker att ett statsföretag har fått större statssubventioner än motsvarande privata företag. När vi går till marknaden med ett företag gör vi det därför att det stärker det enskilda företaget. Det gör vi därför med Celsius i dag.
Herr talman! Jag vidhåller att delar av de statliga företagen kan säljas ut när så är lämpligt. Jag tror inte att en djup lågkonjunktur, när det är ont om riskvilligt kapital, är rätt tillfälle. Man kan vänta in lämpliga tillfällen för att göra byten i statens portfölj och göra statliga satsningar på områden där det långsiktigt kan vara mer angeläget med sådana än att behålla just de företag som staten nu har och som staten inte har skaffat sig på något planmässigt sätt; de har snarare hamnat där genom räddningsåtgärder när det gällt att strukturera om en bransch. Men jag tror inte, som Per Westerberg, att det statliga ägandet är avgörande när USA lägger strafftullar på utländskt stål. Det handlar mer om en allmän inställning till handelspolitiken -- om USA utvecklas i protektionistisk riktning eller främjar frihandel. Jag menar att den svenska regeringen bör vara aktiv -- det vet jag att Per Westerberg också tycker -- för att driva på i frihandelsvänlig riktning i alla sammanhang där det är möjligt, framför allt i GATT men också vid alla internationella kontakter. Det är viktigt att uppmuntra och stimulera svenska företag att ändra sin arbetsorganisation. Jag ser inte den motsättning som Per Westerberg ser mellan offentliga verksamheter och privatindustri. Det är inte så att den offentliga sektorn ligger efter när det gäller att utveckla arbetsorganisationen jämfört med den privata svenska industrin eller de privata svenska företagen. Det är snarare så att man -- om man inte vårdar den defactodevalvering som vi har haft riskerar att svenska företag inte bryr sig så mycket om att satsa på ökad kompetens, att man inte har de rätta incitamenten att organisera om arbetet, öka kompetensen hos de anställda och möta framtiden med nya produkter med ett högre kunskapsinnehåll.
Herr talman! Jag är glad över att Rolf Nilson här klart deklarerar att han är beredd att acceptera förändringar i det statliga ägandet -- både köp och försäljning. Det tycker jag är något mycket positivt. Vi försöker göra sådana värderingar. Vi har inställningen att vi skall göra det som är bäst för SSAB. Jag vågar här säga att jag är helt ense med ledningen i SSAB, som i dag är mycket glad att man icke bedriver sin verksamhet inom statligt hägn -- man får därmed en bättre situation i diskussionerna med USA när det gäller tullar. Jag vill dock bestrida att det råder en kapitalbrist på den här typen av riskkapitalmarknad. Riskkapitalmarknaden -- som de små företagen inte har tillgång till -- blir internationell. Det finns både hög och lågkonjunktur i olika delar av världen. Därmed är det inte så entydigt när det är bra eller dåliga tider att sälja. Man måste gå efter vad som är en bra tidpunkt för resp. företag. Man får föra en dialog med företaget resp. departementet om vad som är bäst för företaget. Det är det som vi försöker ta till vara i varje enskilt fall. Jag tror faktiskt att delar av den offentliga sektorn ligger litet efter. Om Rolf L Nilson lyssnade på mig i mitt inledningsanförande skulle han ha hört att jag inte sade att det bara gäller den offentliga sektorn. Jag tror att en av orsakerna till att vi har haft problem under de senaste 20 åren är att även industrin har varit långsam i förändringarna. Att få in småföretagstraditioner i de stora verkstadsföretagen är viktigt. Det är viktigt att få snabbare produktcykler. Men det är också, som här påpekas, mycket viktigt att vi nu vårdar den konkurrenskraftsförbättring som har kommit, så att vi inte upprepar 80-talets misslyckanden. Då fick vi ett nedåtgående plan. Konkurrenskraften blev sämre och sämre för varje år. Det blev inga satsningar på kompetensutveckling och nya produkter, utan man stannade vid en ganska arbetskraftsintensiv och råvarubaserad produktion. Signalerna om att vi tänker bibehålla den här konkurrenskraften är de närmaste månaderna och åren oerhört viktiga. Vi måste skapa utrymme för låg inflation och låg ränta. Annars kommer vi att få ett mycket besvärligt läge i ekonomin framöver.
Herr talman! När jag hör näringsministern får jag ett intryck av att det mesta i svenskt näringsliv är på väg åt rätt håll. Jag har hört det där talet några gånger nu. Jag blir alltid lika förvånad över den brist på verklighetsanknytning som Per Westerberg ger uttryck för. Om man lyssnar på honom låter det som om det är strålande tider. Allt som skall göras, har gjorts. Man drar ju då den slutsatsen att det mesta av produktionen i det här landet kommer att läggas ned om han får fortsätta så här ett tag till. Verkligheten är ju den rakt motsatta. Vi är inne i den djupaste kris som vi har sett i detta land sedan Jag tror att de som jobbar i den här krisen, företagare och anställda, skulle ha mer glädje av ett resonemang med beslutsfattare som inte utstrålar en ifrån deras vardag totalt skild verklighetssyn, som Per Westerberg gör. Det är en bunkermentalitet som kommer till uttryck i hans anförande. Jag ställde två konkreta frågor i mitt tal. Den första rörde det som han nu säger om Celsius. I höstas träffade vi en uppgörelse mellan regeringen och Socialdemokraterna. Då var vi på sakliga grunder, inte ideologiska, överens om ett moratorium för utförsäljning av statliga företag. Vi skulle kunna göra undantag från detta när det gällde strukturaffärer. Dem skulle vi diskutera gemensamt. Vi har inte haft någon överläggning om privatisering av Celsius. Vi har diskuterat en strukturaffär som har gällt Ceslius förvärv av ett annat företag. Det förvärvet har vi inte haft någonting emot. Däremot har vi hållit fast vid vår grundläggande inställning att det är fel att nu gå ut och suga upp det riskkapital som finns, att suga upp det för statens företag. Det är fel av staten att tränga sig före i kön. Den grundläggande kritiken ligger fast, och detta har vi också meddelat regeringen, åtminstone Näringsdepartementet. Nu blir jag litet förvånad. Jag har ju vant mig vid att ständigt höra Per Westerberg trumpeta om dessa privatiseringar, trots att moratoriet har gällt. Jag vill klart och tydligt av Per Westerberg veta om det är regeringens politik som han står och talar för. Har regeringen fattat ett beslut om att gå till börsen, ut på marknaden, med Celsius? I så fall är det ett anmärkningsvärt besked, men det bör lämnas i klartext och inte av moderata utspel. Detta var den första frågan jag ställde. Det andra var: Är Per Westerberg beredd att ge klarhet i de påstådda insideraffärerna i Atle? Hans egen statssekreterare sitter ju i detta bolags styrelse. Ni är insyltade upp över öronen i dessa affärer. Är ni beredda att lägga korten på bordet, framför allt köpnotorna, så att vi ser vad som har hänt?

Herr talman! Som Göran Persson utomordentligt säkert vet är det Finansinspektionens uppgift att utreda om någon insideraffär har förekommit. Jag har stort förtroende för att den kommer att fullfölja det på ett klanderfritt sätt. Inför det läge som uppstått i den svenska ekonomin tycker jag faktiskt att det vore klädsamt om även Göran Persson kunde framträda i en litet ödmjukare roll. Det går inte att vända en ekonomisk utveckling på 16 månader när näringsklimatet steg för steg eroderats under 25 års tid. Vi har gjort utomordentligt stora förändringar, kanske agerat väldigt snabbt och ibland kritiserats för detta, men jag tror att vi gjort det med all rätt i det läge som vi befunnit oss i. Vi säger inte att läget nu är bra, men vi har fått mycket stora konkurrenskraftsförbättringar, som är helt ovedersägliga. Vi har genomfört stora skattesänkningar för företagen för att därmed stärka deras expansionskraft. Vi har reformerat konkurrenslagen, förbättrat satsningarna på infrastrukturen och gjort mycket omfattande förbättringar för småföretagarna, något som ett antal socialdemokrater noterat att de själva försummat under många år. Till sist något om privatiseringar. Vi fullföljer ett beslut taget av Celsius styrelse i augusti 1991 med närvaro av en f.d. socialdemokratisk statssekreterare där man ville gå till marknaden. Vi har samrått då både Göran Persson och jag varit närvarande om strukturaffärer med krav på marknadsnotering för att de skulle vara möjliga att genomföra. Göran Persson och hans parti har sagt ja till strukturaffärer men nej till marknadsnotering vilket i sig gör det hela omöjligt. Vi har från regeringens sida sagt oss i det läget att vi är beredda att fullfölja eventuella strukturaffärer som kommer att leda till marknadsnotering, därför att det är det enda sättet att ge utvecklingskraft åt Celsius och icke ha vår spelare i omklädningsrummet i stället för att vara ute och agera på plan.
Herr talman! Jag har också förtroende för Finansinspektionen. Det är ganska betecknande att det just är Finansinspektionen som blir den första som intresserar sig för Per Westerbergs riskkapitalbolag. Däri ligger egentligen en beskrivning av fiaskot i verksamheten. Annars var inte frågan alldeles felriktad därför att Per Westerbergs egen statssekreterare sitter i styrelsen. Per Westerberg har gjort ett stort nummer av att man skall skilja ut politikerna från den direkta verksamheten. I Celsius styrelse sitter Som ansvarig företrädare för ägaren-staten agerar nu Per Westerberg när han har avskaffat Fortia. Tala om att blanda den politiska makten i företagen! Ni sitter upp över öronen insyltade. Det måste naturligtvis också vara angeläget för Per Westerberg att få till stånd offensiv klarläggande verksamhet, eftersom ni nu beskylls, med Per Westerbergs egen statssekreterare i spetsen, för att syssla med insideraffärer, som på folkligt språk uttryckt faktiskt är en form av kriminalitet. Varför inte själva ta initiativ så att man kan undanröja den typen av beskyllningar? Sedan till beskrivningen av Celsius. Det Per Westerberg säger är utomordentligt allvarligt. Vi har en överenskommelse om ett moratorium. I överenskommelsen ingår en större politisk uppgörelse av stort slag. Den uppgörelsen bygger på att den fullföljs i alla delar. Det finns ingen rätt för någon av parterna att ensidigt göra avsteg. Det Per Westerberg nu säger är politiskt utomordentligt allvarligt, att regeringen trots att vi har haft invändningar och sagt nej ändock fullföljer affären. Det klingar oerhört falsk gentemot de inviter om samarbete som gjordes på förmiddagen. Det skall också sägas att det Per Westerberg nu öppnar för är naturligtvis ett helt nytt politiskt läge. Förstår Per Westerberg egentligen vad det han säger betyder och vad det är han har försatt folkpartister, centerpartister och kristdemokrater i för en situation i och med att han ensidigt anser sig ha rätt att bryta mot en gemensam överenskommelse som träffats mellan regeringen och den socialdemokratiska oppositionen?
Herr talman! Jag förstår att Göran Persson gärna vill göra politiska utredningar i stället för de utredningar som Finansinspektionen gör. Sådant tycker jag vi skall överlåta åt Finansinspektionen, som har den största kompetensen på området. Jag förstår att Göran Persson och hans partivänner kan vara litet besvikna över att vi lyft ut ett mycket stort antal socialdemokratiska politiker ur styrelserna och nu i stället försöker styra dessa bolag steg för steg fram till någon form av mer marknadsmässigt beteende. Vi har gjort det på olika sätt, men vi har framför allt tagit bort de politiska maktinstrument som Fortia tenderade att bli, att närmast öka den statliga inblandningen i företagen, som knappast har någon historiskt bra bakgrund att falla tillbaka på. Vi skall självfallet fullfölja det som beslutats enligt protokollet i höstas och det som Göran Persson säkert är väl medveten om, att man skulle föregå beslut med samråd. Men det finns olika typer av samråd. Beslut i samråd var det i vissa fall, exempelvis när det gäller finanskrisen. Det var förtroendefulla samråd, exempelvis i arbetsrättsfrågan, och enbart samråd, exempelvis i fråga om privatiseringar. Vi lyssnar väldigt gärna på kloka synpunkter, men vi är inte beredda att offra Celsius industrier och dess framtid för ett mycket dogmatiskt nej om det allvarligt hotar strukturaffärer som kan vara nödvändiga för struktureringen av denna industri, nämligen försvarsindustrin. Vi kommer att fullfölja överenskommelsen till punkt och pricka. Det vet Göran Persson. Vi följer ingångna avtal till sista stavelsen i alla enskilda fall. Sedan noterar jag bara att det socialdemokratiska alternativet kvarstår: nej-yrkande till insatser på småföretagsamhet, ja-yrkande till skattehöjningar, avgiftshöjningar och nya regleringar för företagande, något som knappast har mottagits med några större ovationer av dem som man förväntar sig skall skapa de nya jobben.

Herr talman! Jag tycker att det är ett bra initiativ att satsa på riskkapitalbolagen. Självfallet tycker jag det eftersom vi är delaktiga i beslutet om detta. Detsamma gäller den industriellt inriktade forskningen och de satsningar som är utlovade i den kommande propositionen. Jag tror att Göran Persson är alldeles för tidigt ute när han talar om riskkapitalbolagen som ett fiasko. Jag tror att det finns anledning att se tiden an, innan man framför sådana synpunkter. Statsrådets resonemang i dessa frågor är ju storskaliga.

Vi behöver verkligen den organisationen för att främja innovationsklimatet på gräsrotsnivå.
Herr talman! Jag delar Bengt Dalströms uppfattning, nämligen att riskkapitalbolagen har mycket goda förutsättningar att bli en bra lösning. Men jag tycker att det negativa utfallet är något beklämmande. Det kommer ju innan man ens hunnit börja arbeta. Det som man nu gör är vad man måste göra -- vara någon form av ''the market makes it'' när det gäller det stora säljtryck som konstruktionen enligt riksdagsbeslutet gav upphov till. Jag tror att man kommer att fullfölja detta på ett ansvarsfullt sätt. Vidare har vi själva haft en icke oväsentlig dialog med företrädare för Svenska uppfinnarföreningen. Till delar av det som berör Svenska uppfinnarföreningen återkommer vi i forskningspropositionen. Det gäller en del åtgärder där som kommer att ha bäring gentemot uppfinnarna. När det gäller de direkta anslagen till Svenska uppfinnarföreningen framgår det, som Bengt Dalström påpekat, att pengarna kommer från NUTEK. Det är där som besluten fattas. Jag kan dock inte gå in och säga att NUTEK skall använda pengarna på ett visst sätt utan att därmed begå ministerstyre. Däremot kan riksdagen självfallet, om näringsutskottets ledamöter så önskar, göra sådana formuleringar beträffande NUTEK:s budget att önskemålen tillgodoses.

Herr talman! I dag ser vi de tragiska följderna av att det svenska näringslivet har halkat efter, medan våra konkurrenter har klarat sig bättre. Sedan 1989 har vår industriproduktion sjunkit dramatiskt. Men inom EG har industriproduktionen fortsatt att öka. Under 80-talet hade industrin goda förutsättningar till följd av delvalveringarna. Men effekterna åts upp av ekonomiskt lättsinne. Inflation, löneökningar, skattehöjningar och ökade offentliga åtaganden urholkade svensk ekonomi och försvagade näringslivet i stället för tvärtom. Dagens situation liknar i mångt och mycket den som rådde 1982. Dock är situationen i dag egentligen betydligt svårare jämfört med hur det var för tio år sedan genom att ekonomin nu är i sämre skick än den var då. Nu ankommer det på oss i denna kammare, och på regeringen, att förhindra att misstag som gjordes under 80-talet upprepas, ty inflationsrisken är återigen mycket stor. Nu när den svenska kronan fallit i värde innebär det bl.a. att importen blir dyrare. När importen blir dyrare, ökar priserna -- först på dessa produkter, och snart följer andra produkter med i fråga om prisökningarna, och inflationen är då ett faktum. Kronans fall betyder också att exportföretagens vinster ökar. Dessa vinstökningssiffror glimmar snart begärligt i löneförhandlingarna och driver upp lönerna. Då är den onda karusellen i full gång igen. Låt oss hjälpas åt med att förhindra att vi får samma utveckling som den vi hade på 80-talet. Brända som vi svenskar är av besparingar och nedskärningar, efter att ha levt över våra tillgångar, kanske vi är mogna för att våga ifrågasätta vissa traditioner. Ett exempel på en sådan tradition är den svenska löneavtalsmodellen. Personligen tror jag att tiden är mogen att förutsättningslöst diskutera om den s.k. svenska modellen fortfarande är användbar när det gäller möjligheterna för ekonomin att bli sund igen. Vi åstadkommer löneavtal, som vi i efterhand skall försöka täcka in genom effektiviseringar eller prishöjningar, utan att veta om det lyckas. Den svenska modellen passade in under den expansiva tiden, särskilt under 50 och 60-talen. Under 70-talet fick vi dock en del mycket besvärliga löneavtal, och under 80-talet tillsattes Rehnbergkommissionen för att lägga band på avtalsförhandlingarna. Nu på 90-talet -- i en situation med en arbetslöshet som känns helt oacceptabel, med en kraftig utslagning av företag genom konkurser och med inte bara nolltillväxt utan också t.o.m. en sjunkande BNP -- borde det vara dags att lagvägen se till att löneutvecklingen inte överstiger den ekonomiska utvecklingen. Vi måste sluta förhandla om pengar som skall tjänas in och övergå till att förhandla om pengar som har intjänats. Den fria förhandlingsrätten med olika prioriteringar skall alltså bestå, men inom en ram som anges av den ekonomiska utvecklingen. Detta är, som sagt, mina egna tankar som jag framför i en motion till riksdagen. Jag tror nämligen att läget kräver nya modeller som på sikt ger en bättre reallöneutveckling. Herr talman! Regeringen har sett det som en av de allra viktigaste uppgifterna att förbättra villkoren för företagen, så att dessa förstärks. Näringslivet måste öka både i omfång och i styrka för att orka bära de offentliga utgifterna och för att kunna åstadkomma nya jobb. Att göra tvärtom, som Socialdemokraterna föreslår i sin motion -- dvs. öka skatterna och åter höja kostnadsläget för företagen -- får direkt motsatt effekt. Företagen har en så svår situation att varje ny skatt, arbetsgivaravgift eller annan pålaga försätter ytterligare ett antal människor i arbetslöshet. Det är alltså dåliga förslag från ett parti som självt anser sig vara sysselsättningens fanbärare. Det är industrin som är Sveriges ryggrad. Och det är främst de små och medelstora företagen som skall stimuleras, för det är där de nya jobben kan skapas. Men deras ekonomiska situation är utomordentligt svår i dag. De har stora svårigheter att få låna pengar i bankerna, och jag vet att irritationen ute bland företagarna är stor över bristen på riskkapital. Riksdagens beslut under hösten om riskkapitalbolag, nyföretagarlån -- som nyss har diskuterats här -- och andra stödformer är bra. Men jag anser att det ankommer på oss att också följa upp detta och se till att stödgivningen fungerar. Det är avgörande för många klämda företag att stöd snabbt finns tillgängligt. Det utspelas tragedier bland företagare som ser sitt livsverk gå omkull och anställda bli utan arbete. Vi från regeringspartiernas sida måste vara lyhörda för signaler som visar på en dålig effekt av fattade beslut eller som rent av visar att direktiv och regelverk ute hos stödgivande myndigheter inte fungerar så som det var tänkt. Mycket tyder på att lågkonjunkturen ändå börjar tappa greppet. Jag tror att vi börjar närma oss den punkten nu. Låt oss tänka som den skolklass som jag häromdagen frågade varför man trodde att en lågkonjunktur uppstår. Svaret blev: För att det skall kunna bli högkonjunktur.

Herr talman! Vi har under de senaste åren haft en besvärande situation i vårt näringsliv, och det av många olika orsaker. Dels upplever vi en internationell lågkonjunktur, dels lider vi av sviterna från 1980-talets spekulations och inflationsekonomi. Vi producerade och konsumerade utan en tanke på vad som skulle komma att behövas i framtiden. Vi samlade inte i ladorna under de sju goda åren för att spara till de sju magra åren. Vi investerade alltså inte tillräckligt i framtidsinriktade verksamheter. Det var mer lönsamt att spekulera i fastigheter och kortsiktiga verksamheter än att investera i en framtidsinriktad produktion. Därigenom har vi fått en del av dagens problem med en stagnerande ekonomi och utslagning av ca 200 000 Den borgerliga regeringen har lagt ner ett stort arbete på att skapa bättre förutsättningar för vårt näringsliv. Bl.a. har regeringen sett till: --att tillväxthämmande skatter tagits bort och att avgifter sänkts eller tagits bort -- t.ex. --att nya riskkapitalbolag har bildats, --att industri och nyföretagarlån har införts, --att stora satsningar på infrastrukturen gjorts, --att det blir satsningar på forskning och utveckling och --att villkoren för småföretagen blir bättre och att t.ex. olika regler ses över. När det gäller riskkapitalbolagen, som också diskuterats här, måste jag säga att jag blev bekymrad förra veckan, då Proventus lade bud på tre av bolagen. Det skulle ha varit djupt olyckligt om man hade lyckats komma över bolagen på ett sådant sätt. Det har varit mycket av spekulationer under det gångna decenniet. Vi har också sett vilket elände dessa spekulationer har medfört. Nu måste detta få ett slut. Framdeles måste det bli mer prioriterat och intressant att investera i producerande företag i stället för att syssla med spekulation. Riskkapitalbolagen är nu under igångsättning och det är viktigt att dessa verkligen kan gå in och ge riskkapital till små och medelstora företag. Det är också viktigt att dessa bolag inte bara till namnet har med riskfinansieringen att göra, utan att bolagen verkligen engagerar sig i företagens finansieringsfrågor. Det nya industri och nyföretagarlånet, som riksdagen beslutade om strax före jul, kommer nu också att inleda sin verksamhet. Detta lån kan bli en bra tillgång, inte bara för nyföretagande, utan också för befintliga små och medelstora företag. Det gäller både för projekt och för marknadssatsningar. Trots att det har gjorts mycket när det gäller finansieringsfrågorna finns det fortfarande -- och speciellt i dagens läge -- ett vakuum där någon form av mjuka lån behövs. På grund av den för närvarande extrema lågkonjunkturen slås även många bra företag med bra produkter ut. Detta är allvarligt och får inte negligeras. Utslagningen av företag kostar statskassan enorma summor. För att förhindra onödiga utslagningar av företag borde man i förebyggande syfte, kanske med arbetsmarknadsmedel, kunna sätta in åtgärder före konkurs och friställning. I stället för utslagning av företag med bra produkter och goda utvecklingsmöjligheter skulle staten kunna ge någon form av överlevnads eller konstruktionslån och på så sätt hjälpa till så att aktuella företag fick nödvändig finansiering. Många arbetstillfällen skulle kunna räddas på ett sådant sätt. Dessa lån skall självfallet ha typen av villkorslån och de skall återbetalas när företaget har återfått normal betalningsförmåga. I exempelvis våra grannländer Finland, Norge och Danmark har man infört liknande lån. En annan fråga som också har diskuterats ganska mycket under senare år här i kammaren är utvecklingsfondernas finansieringsmöjligheter. Jag har tidigare hävdat och jag gör det fortfarande, att så länge vi inte har fått något som är bättre så skall utvecklingsfonderna ha kvar möjligheten att medverka vid finansiering i företag. Förvisso pågår nu en utredning om fonderna, vilket är bra. Det går säkert att se över och förbättra både organisation och annat. Men det är viktigt att se till att vi även framdeles har ett regionalt organ som företagen kan vända sig till. Herr talman! Det behövs mycket i en aktiv näringspolitik. Jag har nämnt några områden där det behövs fler insatser. Men jag vill också än en gång understryka vikten av att småföretagen får rimligare villkor både vad det gäller de sociala trygghetssystemen och när det gäller skatteområdet. De minsta företagen har i dag en helt orimlig överbeskattning på över två miljarder. Det är bra om regeringen snarast lägger fram förslag som sänker skatter och avgifter för de minsta företagen till en nivå som övriga företag har. Vi hade senast i går en uppvaktning i näringsutskottet från byggindustrin. Det finns mycket att säga om den verksamheten. Men ett sätt att stimulera byggverksamheten vore att införa avdrag för reparationer av bostadshus. Detta skulle ge en snabb stimulans, som också väl skulle finansiera sig genom ökade momsintäkter, arbetsgivaravgifter och minskade arbetslöshetsersättningar. Därför vore det bra om regeringen även här så fort som möjligt kom med ett förslag. Bengt Dalström var inne på frågan om fler innovatörer. Jag tycker att det är viktigt att vi har innovatörer som kan fungera och som kan ta fram nya uppfinningar samt också har mer finansiärer från uppfinningen till dess att man kan få en kommersiell tillverkning. Näringsministerns uppdrag är att se över fördelningen av pengar. Det skall vi väl begrunda i det kommande arbetet. Herr talman! Det har varit en svår period och det finns också många problem kvar att lösa, men man ser trots allt ljuset i tunneln. Produktiviteten har ökat och konkurrenskraften har också genom olika åtgärder ökat ganska kraftigt. Det gör att Sverige har en möjlighet att också i framtiden hävda sig som en ledande industrination.
Herr talman! Kjell Ericsson sade att han såg ljuset i tunneln. Det finns ett gammalt skämt om detta som säger att det ju kan vara tåget som kommer. För den verksamheten svarar ju Odell. Mot den bakgrunden är det nog ingen större risk att det går som på räls. Vi får då hoppas att det finns någonting som så småningom ger oss litet bättre tider. Jag vill fråga Kjell Ericsson om hans mer principiella syn på riskkapitalförsörjningen, eftersom han i sitt anförande uppehåller sig vid dessa frågor. Det tycker jag är bra, därför att riskkapitalfrågorna är stora. Både Kjell Ericsson och jag har kommit i kontakt med åtskilliga små företag som skulle kunna utvecklas, utvidgas och kunna ge mer sysselsättning, men som ändå inte gör det, därför att de inte har någon kapitalförsörjning. En del knäcks dessutom av bankssystemets krav och det är också friska företag som går under. Ser Kjell Ericsson någon samhällelig medverkan i riskkapitalförsörjningen i framtiden? Har staten eller landstingen någon roll i sammanhanget? Detta är en viktig fråga, därför att det har förekommit resonemang om att utvecklingsfonderna också skulle gå en utveckling mot privatisering till mötes. Var står Centerpartiet i den frågan? Även om frågan utreds, misstänker jag att ni ändå har en principiell uppfattning. Det skulle vara intressant att få höra den.
Herr talman! Jag uppehåller mig mycket vid riskkapitalfrågorna, därför att frågorna är besvärliga, vilket ingen heller förnekar. Jag har dagligen kontakt med företag som har problem med detta. Bankerna har problem av orsaker som vi väl känner till, så dessa behöver jag inte gå in på här. Jag vill inte generellt säga att bankerna missbrukar det här på något vis. Många banker ställer upp så långt det över huvud taget går och gör också stora insatser. Det finns i dag, som jag sade, ett vakuum innan de nya verksamheterna kommer i gång. Nyföretagarlånet har inte startat upp och riskkapitalbolagen har heller knappt kommit i gång, vilket gör att det finns ett stort tomrum på den här marknaden. Därför hävdar jag att statens medverkan under ett övergångsskede behövs. Det är därför viktigt att utvecklingsfonderna har möjlighet att medverka med sina kapital. Jag har under den senaste veckan sett tre företag, som jag själv har varit engagerad i, rekonstrueras med utvecklingsfondens pengar. Jag tror att det i framtiden -- åtminstone under de närmaste åren -- kommer att finnas behov av mer sådana medel. Det var därför jag tog upp förslaget med någon form av överlevnadslån, mjuka lån, som kan hjälpa företag över den här svåra svackan. Vi vet att antalet konkurser i fjol var 22 000. En hel del av konkurserna gjordes av bra företag med bra produkter. Det är sådana företag som skulle behöva få hjälp med någon form av mjuka lån under den svåra period som vi nu har framför oss.
Herr talman! Jag tackar för synpunkterna. Men de gav kanske inte riktigt svar på den fråga jag ställde. Jag efterlyste Kjell Ericssons och Centerpartiets principiella syn på utvecklingsfonderna och landstingens roll i det sammanhanget samt statens roll för riskkapitalförsörjningen. Både Kjell Ericsson och jag är egentligen personer som har en huvudsaklig erfarenhet från kommunalt arbete och arbete med små och medelstora företag. Där har man ofta sett vilken oerhört positiv roll som utvecklingsfonderna har kunnat spela. Det upplevs från deras sida sida så, att deras verkamhet är satt i fråga, vilket man alltid kan diskutera. Men det vore nog bra för dem som jobbar i den verksamheten att till Socialdemokraternas uppfattning även kunna lägga Centerpartiets definitiva ställningstagande för utvecklingfonderna och för den typ av engagemang som samhället har i dessa. Eftersom Kjell Ericsson lade så stor tyngdpunkt vid riskkapitalfrågorna trodde jag att Kjell Ericsson hade tänkt igenom frågan och att Centerpartiet skulle ha en principiell uppfattning i den. Det var den jag efterlyste.